Fru talman! Grethe Lundblad tog upp vår första reservation, som handlar om risk och nyttovärdering. Vi har uppfattningen att kemikalieinspektionen skall göra en noggrann analys av de ämnen som lämnas in för prövning. Om man anser att de är godtagbara och att de går att använda är det rimligt att den praktiska utprovningen av medlen sker hos dem som skall använda preparaten. Vi har ingenting emot att man har mycket bestämda gränser i fråga om dessa medel och att man ställer höga miljökrav på dem, men vi tycker att lantbrukarna skall stå för den praktiska utformningen. Det är detta som reservation 1 handlar om, ingenting annat. Grethe Lundblad kommenterade reservation 4 om livsmedelsforskningens inriktning. Vi tycker inte att det är särskilt starka skäl som ligger bakom satsningen. Att industrin säger ja till ett 50-procentigt statsbidrag tycker jag inte är det minsta konstigt. Det är alltid lätt att få med sig vem det vara månde om man bjuder på halva kostnaden. Det tycker jag var ett svagt försvar. Däremot finns det områden som vi gärna skulle vilja se belysta, t.ex. riskvärdering där man fördjupar sig i riskanalys av restsubstanshalter i livsmedel. Det är ett område som åtminstone jag skulle vara villig att satsa mera resurser på. Det gör jag så mycket mer som jag har läst statens livsmedelsverks stickprovsstatistik från april till juni 1985, av vilken framgår att inte mindre än 174 av 677 importerade partier hade restsubstanser i sig, varav 25 låg över den högsta godtagbara halten. Av 161 svenska partier hade bara 4 över huvud taget restsubstanser, och inget låg över det högsta tillåtna värdet. Här finns ett område att rikta strålkastarljuset på, fördjupa kunskapen om och ta fram riskbedömningar för. Det tycker jag det finns all anledning att göra. Frågan om pengar till gödselanläggningar talade jag mycket om i mitt inledningsanförande, så jag har knappast någon anledning att fördjupa den debatten.

Fru talman! Som jag angav inledningsvis kommer Lennart Brunander att ta upp de flesta av de reservationer som berör jordbruksdepartementets verksamhetsområde. Grethe Lundblad och jag har inte bara kommit i otakt när det gäller politiken utan även när det gäller debattordningen här i kammaren. Låt mig bara nämna att reservation 8 faktiskt inte handlar om alternativ odling utan om alternativa grödor. Låt vara att vi har ett förvillande språkbruk där, men alternativa grödor är alltså någonting helt annat. Alternativa grödor används på överskottsarealen för att utnyttja den på ett effektivt sätt. Det tycker vi borde göras mer. Forskningen med mera överblick, som tas upp i reservation 2, berör i större utsträckning området miljöoch naturresurser än jordbruk. Där är vi mera kritiska. Det tror jag att det finns betydande fog för. Både Grethe Lundblad och jag sitter i lantbruksuniversitetets styrelse. Det finns anledning att vara tacksam för att det byggs många hus, för det behövs också. Men det går inte att ersätta forskning och mänskliga insatser med stora hus. Jag är orolig för att regeringen där gjort ett sådant utbyte att vi får väldigt många hus men på sikt väldigt få forskare. Det är i så fall en allvarlig utveckling för en näring som står inför en snabb omställning.

Fru talman! Den uppräkning som Grethe Lundblad gjorde som kommentar till vår reservation 2 om forskning på naturresursområdet dokumenterar den splittring som vi påpekade i vår reservation 2. Grethe Lundblad brukar i andra sammanhang betona miljökonsekvensanalyser, att det är viktigt att man övergår från att göra akutinsatser till att bedöma vilka eventuella skador som kan uppkomma. En samlad forskning som mera riktar sig in på att bedöma framtida risker är mycket angelägen. Sådan forskning måste väl rimligen bedrivas på universitet och högskolor, och därför tycker jag att socialdemokraterna mycket väl hade kunnat gå med på skrivningarna i reservationen med anledning av motionen. Jag vill sedan säga några ord om det vi diskuterat så många gånger tidigare, nämligen handelsgödselsmedlen. Jag tycker det var litet vågat av Grethe Lundblad att läsa upp beslutet. Det beslutet följer vi ju upp här. Som det är i dag går huvudparten till skogsforskning och annat. Tänk vad bra det hade varit, Grethe Lundblad, om det hade gått att visa att de medel som flyter in genom handelsgödselsavgifterna går till jordbruket utanför jordbruksregleringen i de områden som det är så mycket diskussion om, t.ex. Laholmsbukten. Det finns ju behov av resurser där som ligger utanför jordbruksregleringen. I så fall hade regeringens förslag överensstämt bättre med det beslut som riksdagen har fattat. Beträffande alternativodlingen vill jag säga: Det är viktigt att den får likartad status som annan forskning. Jag tror det är viktigt att man kan utbyta rön och att det också finns motsvarande institutioner och befattningshavare även inom den alternativa odlingen.
Fru talman! Till Ivar Virgin vill jag säga: Det är forskning som vi skall diskutera här och inte jordbrukspolitik. Den gränsen vill jag gärna försöka hålla i dag. Då tycker jag det är farligt när man som moderaterna skriver i reservationen: ”Endast genom att värdet av en viss produkt prövas av användaren i praktiken kommer de lämpligaste produkterna att överleva.” Då frågar man sig: Kommer människorna att överleva? Skall de vara försökskaniner för kemikalieindustrin? Det är ju detta som jag har riktat kritik mot. Jag tycker det är mycket viktigt att det finns en prövning och att människorna inte skall utsättas för risker. Forskningen skall stå i hälsans tjänst och se till att de produkter som kommer ut är av god kvalitet. Vi behöver inte här ta upp riskerna genom importerade grönsaker. Vad vi diskuterar i dag är den svenska forskningen, och det har ingenting med importerade grönsaker att göra. Jag vill också säga: Jag tycker det är konstigt att moderaterna fortfarande inte vill ha dessa handelsgödselsavgifter. De har ju visat sig ge god verkan. Användningen av handelsgödsel har ju minskat, vilket varit till stort gagn för jordbruket i Skåne. Att det bara används 80 kg kväve per hektar i Sverige är en falsk bild. Då räknar man ju in åkerarealen i hela landet, men vi vet ju att man inte använder så mycket i norra Sverige. Man använder mycket mer av dessa medel på åkrarna i södra Sverige, där den stora urlakningen finns, och det är det väsentliga. Jag kommenterade inte Karl Erik Olssons anförande i mitt första inlägg. — Prot. 1986/87:131 Han säger att jag har kommit i otakt i politiken. Det kan man kanske säga. Socialdemokraterna går ofta före i politiken. Så har det varit beträffande miljöhänsynskraven i jordbruket, och nu har jag tydligen kommit före denna gång också. Det beklagar jag inte. Beträffande lantbruksuniversitetet vill jag säga: Det är riktigt att byggnader inte hjälper, men Karl Erik Olsson vet också hur ivrigt man från lantbruksuniversitetets sida har drivit kravet att få bygga ett växtmolekylärt centrum just för att kunna forska vidare kring genetiken och utvecklingen av olika växter, med hänsyn till miljön men också till hur vi skall klara vår industri i fortsättningen. Till Lars Ernestam vill jag bara säga: Minnet är tydligen kort. Han kräver en samlad bild av forskningen på jordbruksoch livsmedelsområdet och tycker att den samlade bilden är för dålig. Men det är mindre än ett år sedan vi fick två programskrifter från SJFR. De handlade om bättre produktionsformer i jordbruket och bättre matkvalitet. Det är dessa som har legat till grund för dagens proposition. Man har alltså verkligen gått igenom dessa områden mycket grundligt och skaffat sig en bättre översikt. Man har gjort ett mycket fint arbete i dessa programskrifter, så jag tycker nog att den kritiken är orättvis.
Fru talman! Grethe Lundblads kritik av vår reservation 1 grundar sig faktiskt på ett rent missförstånd. Vi säger att det är kemikalieinspektionens uppgift att ange vid vilka nivåer ett visst medel kan accepteras. Därefter är det praktikerna, jordbrukarna, som skall utprova om medlen över huvud taget har någonting på marknaden att göra, vilket är en helt annat sak. Vi har inget emot att man i de regler som tillämpas ställer mycket hårda krav, men vi tycker det är rimligt att kemikalieinspektionen gör det den är till för, nämligen att göra en riskvärdering. Detta har ingenting med forskning att göra. Men en rad olika punkter i betänkandet ligger vid sidan om forskningen, och vi måste rimligtvis kunna debattera även dem. Så till frågan om att anslå medel till gödselvårdsanläggningar. Jag tycker det är ett mycket bra sätt att använda medlen, vilket stämmer väl överens med riksdagens beslut, där bl.a. satsningar för att förhindra miljöproblem anges som ett möjligt sätt att använda medlen. Avgifterna har faktiskt ingalunda förändrat vår gödselmedelsanvändning. Den minskning av gödselmedelsanvändningen som vi har haft sedan lång tid tillbaka har fortsatt. Den har över huvud taget inte påverkats av avgifterna. Vi kan nu notera en användning som understiger 80 kg kväve per ha. Skillnaden mellan norra och södra Sverige i det här avseendet är mycket blygsam. Det rör sig om litet över 100 kg i Sydsverige och kanske 50—60 kg i Norrland. Större är inte skillnaden.
Fru talman! Jag har noterat, Grethe Lundblad, att miljöministern har uppfattat att nivån på användningen av handelsgödselkväve i södra Sverige överensstämmer väl med den nivå danskarna strävar efter att komma ner till. Det innebär inte att man inte kan underskrida även den gränsen på sikt. Här har tydligen Grethe Lundblad och miljöministern inte samma information. När det sedan gäller lantbruksuniversitetet har även jag uppfattat betydelsen av att man satsar på det växtmolekylära centrum som Grethe Lundblad nämner. Men det kan inte vara rimligt att lantbruksuniversitetet får komma efter i förhållande till de andra universiteten när det gäller doktorandtjänster på det sätt som blir fallet med regeringens förslag i propositionen. Det är därför vi har reserverat oss på den punkten. Så till frågan om havsföroreningarna och våra reservationer 32 och 34. Reservation 32 handlar om ett åtgärdsprogram när det gäller miljökvalitet och reservation 34 om en referensanläggning för Västerhavet. Det är alltså fråga om anläggningar och system för fortsatt forskning för att utröna vilka problemen är. Detta har inte särskilt mycket att göra med det Grethe Lundblad anvisade, nämligen aktionsprogrammet från naturvårdsverket. Detta talar om vad vi kan göra i dag, men forskningen syftar till att undersöka vad det är vi behöver göra i framtiden. Det senare har man bortsett ifrån i det här sammanhanget.
Fru talman! Jag sade att Ivar Virgin med sin uppgift att kväveanvändningen var 80 kg per ha gav en falsk bild. Ivar Virgin erkände nu att användningen var större i södra Sverige, och det är tydligen där som den stora urlakningen har skett. Vi måste alltså försöka göra någonting åt detta, och då är forskningen mycket viktig, dels för att vi skall få veta vilka andra medel vi kan använda, dels för att få uppgift om hur mycket som läcker ut och på vilket sätt det gör det. Ivar Virgin tog i sitt första anförande upp programmet avseende Laholmsbukten, där man vill begränsa djurhållningen. Han sade att detta ger inkomstbortfall för jordbruket och att man inte ställer upp liknande krav gentemot LO. Jag skulle i det sammanhanget vilja peka på att man däremot ställer krav på industrin. Koncessionsnämndskraven har under många år varit något som industrin har fått finna sig i. Nu får också jordbruksnäringen finna sig i sådana ingrepp i sin hantering som bromsar miljöfarlig verksamhet. Det är därför man har lagt fram programmet för att rädda Laholmsbukten. Det måste nämligen finnas mod och vilja för att föra en kraftfull miljöpolitik. Man kan inte bara stryka alla medhårs — då blir det ingen kraftfull miljöpolitik. Jag vet att den danska regeringen kommer att presentera en omfattande plan mot havsföroreningarna, och de åtgärderna måste vi följa upp i Sverige. Därför är det mycket viktigt att vi också gör någonting i Laholmsbukten. Till Karl Erik Olsson vill jag säga att så länge det läcker ut kväve i vattnet ger vi inte upp. Vi måste forska vidare. Vi måste komma med program för att försöka få ett stopp på detta. Det är mycket viktigt att man arbetar både inom jordbruksforskningen och inom miljöforskningen och att man inom dessa två delar av forskningen på något vis räcker varandra handen, så att man kan lösa dessa problem, som kan bli till stort besvär också för oss människor den dag föroreningarna drabbar dricksvattnet, vilket ju har skett på vissa håll i Sverige.

Fru talman! Jordbruket brottas med stora problem i dag. Dessa problem består huvudsakligen i att man inom jordbruksnäringen har blivit så effektiv att man producerar mer livsmedel än vad vi kan göra av med i Sverige. Det borde i och för sig inte vara något problem, men eftersom världsmarknadspriserna är som de är, så har det blivit ett problem. Dessutom har jordbruket fått ta emot en hel del kritik för missförhållanden på miljöområdet som jordbruket rimligtvis inte är skuld till men som jordbruket ändå får ta itu med. Dagens jordbruk byggdes upp under 60 och 70-talen. Samhället anvisade då vilka vägar man hade att gå. Det är i princip vad man då gjorde som man i dag kritiserar. Det är i stort sett samma människor som är aktiva inom jordbrukspolitiken i dag som då, men nu har de alltså en litet annorlunda uppfattning om hur det hela borde vara. Som jag ser det och som centerpartiet också ser det har vi här en gemensam uppgift att lösa. Det är inte så att en part måste lösa alla problem, utan här måste vi gemensamt gå in och ta itu med problemen och gemensamt ta ansvaret. I den centermotion som vi har väckt med anledning av propositionen om forskning har vi fört fram krav på hur detta skulle kunna ske. Vi har också i andra motioner under detta riksmöte anvisat vägar för hur detta skulle kunna gå till. Vi anser att jordbruksmarken är en resurs som vi skall vara rädda om och att den är något som vi skall ta vara på för framtiden. Vi är också övertygade om att det är viktigt att jordbruket lika väl som alla andra verksamheter tar hänsyn till miljön, men vi menar att jordbruket också gör det i stor utsträckning. Grethe Lundblad sade nyss att man måste visa mod och vilja och ställa krav på jordbruket. Det är naturligtvis riktigt, men det blir kanske inte något mod och någon vilja över för att ställa krav på resten, vilket man också borde göra på de områden där bekymren i stor utsträckning skapas. Jordbruksutskottet har i detta betänkande behandlat de frågor som vi har motionerat om. Vi har tvingats att reservera oss på en rad punkter. Av de reservationer som vi har skrivit i samband med utskottsbehandlingen skall jag ta upp några. Karl Erik Olsson har ju tidigare behandlat ett antal reservationer på andra områden. Vi har behandlat frågan om alternativa grödor. Vi har ju litet besvär med terminologin, men med alternativa grödor menar jag grödor som kan ersätta de konventionella grödorna och odlas för att utnyttja den areal som blir över, när man inte skall producera livsmedel på den. Detta är, menar vi, en viktig fråga från produktionssynpunkt, jordbrukssynpunkt och miljösynpunkt. Vi har föreslagit att mer pengar skall avsättas till vad vi normalt kallar alternativ produktion, nämligen odling där gifter används i mindre utsträckning, biodynamisk odling och annat. Vi har också föreslagit att en professur skall inrättas på det här området. Grethe Lundblad sade här att det väl inte spelar någon roll om man har en professur — den är bara ett utanpåverk. Men det är nog inte det, Grethe Lundblad, utan det är faktiskt en markering av att det här är någonting som man tycker är viktigt. Och vi har faktiskt inte bara satt dit kravet på en professur, utan vi har också begärt mer pengar, 4 milj.kr., för att stödja denna verksamhet på ett bättre sätt. Livsmedelsforskningen är viktig. En viktig del av jordbrukspolitiken är ju att se till att livsmedlen får en hög och bra kvalitet. Det är då väsentligt att detta sker hela vägen, så att inte en från början bra kvalitet blir sämre innan den så småningom når konsumenten. Här tyckte jag Grethe Lundblad gjorde några piruetter. Först sade hon att man under den borgerliga tiden bantade ned på det här området, så att det inte var så mycket. När vi nu i det här betänkandet begär en ökad satsning på denna forskning, tycker Grethe Lundblad att vi ställer för stora krav. Vi tycker att det här kravet är ganska viktigt, och vi kommer nog att fortsätta att ställa det. Sedan kommer jag till en mycket väsentlig del i detta betänkande som rör jordbruket, och det är användningen av de avgifter som flyter in för bekämpningsmedel och handelsgödsel. Det blir 112 milj.kr. detta år. Dessutom finns 5 milj.kr. kvar sedan förra året, som man inte använde till etanolframställning. Här föreslår vi ett litet annorlunda användningssätt än regeringen. Vi tycker inte att man skall ta de här pengarna i stor utsträckning till skogsforskning och inte heller till försurningsforskning, eftersom detta är områden som alla skall vara med och ta ansvaret för. Försurningen är ju egentligen ett bekymmer för jordbruket. Det kostar jordbruket pengar, som det kanske t.o.m. borde ha ersättning för, att kompensera med kalkning. Man bör alltså ta till budgetmedel. Utöver vad jag tidigare sade om att vi vill anslå mer pengar till alternativ odling, med mindre gifter i jordbruket, vill vi också använda 10 milj.kr. för att få fram de nya produkter som kan användas som råvara till industrin. Det räcker alltså inte att bara ta fram råvarorna, utan man måste också se till att de kan användas i industrin. Vi måste få fram teknik och annat, och till detta vill vi också använda 10 milj.kr. Ytterligare 10 milj.kr. vill vi använda för att få stöd och hjälp till miljöåtgärder i föroreningskänsliga områden. I det sammanhanget kommer också in kravet på bidrag till gödselvårdsanläggningar. I ett sådant här program, där man vill minska miljöförstöringen från jordbruket, är ju en viktig åtgärd att få till stånd lagringsmöjligheter för gödsel på ett sådant sätt att man kan sprida den vid lämplig tidpunkt, och för att det skall gå snabbt tror vi att det behövs vissa ekonomiska insatser från samhällets sida. Vi har också begärt att de 5 milj.kr. som inte användes till etanol skall användas på det här området. Vi tror nämligen att det är en vettig användning av vår jordbruksareal. Vi har också ställt krav på en bättre satsning på biodling och på vattenbruk. Jag vill yrka bifall till de centerreservationer som finns i detta betänkande. Fru talman! Jag skulle vilja avsluta med att läsa upp några rader från en inbjudan till en konferens anordnad av skogsoch jordbrukets forskningsråd och statens naturvårdsverk: ”Till följd av kraftigt sjunkande världsmarknadspriser på jordbruksprodukter råder i dag en bred nationell enighet om att främst spannmålsproduktionen måste minskas. Eftersom denna situation förväntas bestå anses överföring av åkermark från livsmedelsproduktion till annan markanvänd ning nödvändig. Ända upp till I miljon hektar kan härvid komma att beröras de närmaste åren. Svenskt jordbruk och därmed stora delar av det svenska landskapet står således inför mycket genomgripande förändringar. Denna omställning bör självfallet ej ske slumpmässigt och oplanerat. Samtidigt som stora landskapsoch naturvärden hotas kan flera av de markanvändningsalternativ som nu är under utveckling ge betydande miljöoch samhällsvinster. Detta förutsatt att valet av ny markanvändning ej enbart kommer att styras av kortsiktigt lönsamhetstänkande utan också integreras med andra samhällsmål som att bevara kulturmarker och ett öppet landskap, värna om vår fauna och flora samt att bevara och utveckla regional balans och sysselsättning. Genom att införa lämpliga alternativ inom våra mest intensivt drivna jordbruksområden skulle också många nu aktuella miljöproblem kunna åtgärdas. Det skall påpekas att en utveckling mot extensivare produktionsformer minskar det förväntade arealöverskottet samtidigt som ett miljövänligare jordbruk tillskapas. I flera avseenden kan därför hävdas att vi nu står inför något av ett vägval vad avser jordbrukets framtida utformning. Att lägga mark i träda, vilket kommer att ske i år och sannolikt ytterligare i något år, är att betrakta som en tillfällig åtgärd. Det är sålunda angeläget att snarast finna vad man skulle kunna kalla den samhällsoptimala alternativa markanvändningen.” Detta står alltså statens naturvårdsverk och skogsoch jordbrukets forskningsråd bakom. Jag tycker att det är märkligt att vi inte kunnat nå enighet i riksdagen om en sådan ordning. Centerpartiet har lagt fram förslag som rimmar med detta.

Fru talman! Miljön är en angelägen fråga inför framtiden, och det är angeläget att miljöforskningen får sin rättmätiga del av satsningarna. För att vi skall kunna komma till rätta med dagens och morgondagens miljöproblem krävs en kraftfull miljöpolitik. Omsorgen om miljön måste ges en central roll inom den framtida samhällsutvecklingen. Jag ser det som mycket angeläget att det fortsatta miljövårdsarbetet bedrivs inom ramen för många andra aktiviteter och på mycket bred front. Jag menar att det därför är angeläget med en bred forskning även på miljövårdens område. Vi behöver forskningen för att få ökade kunskaper om tillståndet i naturen. Vi behöver ökade kunskaper om miljöproblemen för att kunna skapa metoder för att komma till rätta med problemen. Jag skall kort kommentera några av de reservationer som är fogade till jordbruksutskottets betänkande som behandlas här. Grethe Lundblad har redan berört en del av reservationerna. I reservationerna 9 och 10 behandlas renforskningen. Utskottsmajoriteten har hänvisat till att regeringen har gett skogsoch jordbrukets forskningsråd i uppdrag att senast den 1 juli 1988 inkomma med ett forskningsprogram. Utskottet påpekar i sin skrivning att regeringen har begärt ett program för renforskningen inom loppet av ett år. Någon snabbare handläggning av frågan tror jag inte kan ske. Jag yrkar med detta avslag på reservationerna 9 och 10. I reservation 11 tar centern upp biodlingens betydelse. Även utskottsmajoriteten har uppfattningen att biodlingen har en betydelsefull uppgift i ekosystemet och att den kan vara av betydelse när det gäller de regionalpolitiska insatserna. Det finns en särskild avdelning med mycket gott anseende vid SLU som sysslar med biodling. Men hänsyn till det arbete som pågår och planeras bör det ankomma på SLU att bedöma om ytterligare resurser för biforskningen behövs. Reservation 19 gäller vattenbruket. Under senare år har en rad åtgärder vidtagits för att stärka forskningen kring vattenbruket. Under sommaren väntas SJFR komma med ett forskningsprogram. Vi får invänta deras förslag, som sedan i vanlig ordning får beredas av regeringen. Med den motiveringen vill jag yrka avslag på reservation 19. Anslagsfrågorna tas upp i ett antal reservationer. Grethe Lundblad har fört fram flera argument i närliggande frågor, och därför skall jag fatta mig mycket kort. Det handlar om olika sätt att prioritera delar av forskningen. Flera av reservationerna är följdreservationer. Anslagsbeloppen är mycket väl motiverade i propositionen, och jag vill därför bara framhålla det angelägna i de uppräkningar som nu görs. Den forskning som bedrivs vid både SLU och SJFR är angelägen och mycket värdefull för det framtida jordoch skogsbruket. Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna 20—26. Vad gäller reservationerna 28 och 29 om laboratorieresurser, vill jag hänvisa till att regeringen har för avsikt att komma med förslag i laboratoriefrågan och om analyskapacitet för kvalificerade analyser av miljögifter. Det naturliga är att riksdagen inväntar regeringens förslag och därefter behandlar det i vanlig ordning. Jag yrkar därför avslag på reservationerna och bifall till utskottets skrivning. I reservation 30 krävs en överföring av medel från miljöoch energidepartementet till utbildningsdepartementets huvudtitel. Eftersom det rör sig om miljöforskning, anser jag att pengarna även i fortsättningen bör disponeras av den centrala miljövårdsmyndigheten, statens naturvårdsverk. Naturvårdsverket har sedan många år tillbaka haft huvudansvaret för den miljörelaterade forskningen, och det finns inte anledning att ändra det förfaringssättet. Däremot kan det, som också verket har framhållit i en rapport, vara så att viss åtgärdsforskning, för att förebygga och lösa miljöproblem inom olika samhällssektorer, skall ligga på resp. sektorsorgan. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservation 30. Låt mig sedan, fru talman, något kommentera Lennart Brunanders anförande. Han säger att jordbruksmarken är en resurs som måste tas till vara. Jag kan hålla med om det, men vi bör då också vara rädda om den resursen och på allt sätt se till att den skyddas och bevaras från föroreningar och inte förstörs. När det gäller utsläppen i Laholmsbukten finns det anledning att på olika sätt begränsa skadeverkningarna genom de gifter som kommer från industrin och lakas ut i vattnet. Det är självklart att föroreningar bör undvikas så långt som möjligt.

Fru talman! Ove Karlsson säger att det finns en avdelning för biodling på lantbruksuniversitetet och att det inte behövs mer än så. Denna avdelning är väl ansedd, och därmed är allt väl. Det är fullständigt riktigt att avdelningen för biodling är väl ansedd — den är internationellt sett mycket bra — men den har fått en något undanskymd plats. Det behövs alltså mer resurser på det området. Detta är viktigt, eftersom bina är mycket viktiga i naturen. De är egentligen förutsättningen för att mycket i flora och fauna skall fungera på ett riktigt sätt. Ove Karlsson säger också att anslagsbeloppen är väl motiverade och att de därför inte skall ändras. Man kan säga både ja och nej till det påståendet. De flesta beloppen är naturligtvis väl motiverade, men de är för små, varför vi i vissa delar har yrkat på en påplussning. De pengar som staten har fått in genom avgifterna på bekämpningsmedel och handelsgödsel har använts på ett icke avsett sätt. För mycket av dessa pengar har nämligen gått till skogsforskning och försurningsforskning. Pengar till försurningsforskningen skall man ta från budgetmedel. När det gäller skogsforskningen är det fel att de små familjejordbrukarna skall betala storskogsbrukets forskning. Det är nödvändigt att finna ett sätt att ta in avgifter från de stora skogsägarna. Ove Karlsson anser att naturvårdsverket skall fortsätta att vara huvudman för forskningen och ha ansvaret för alla pengar. Vi i centerpartiet har en annan uppfattning. Vi anser att vi på detta område liksom på andra — exempelvis skogsoch jordbruksområdena — skall ha ett miljövårdens forskningsråd för att vara säkra på hur pengarna används. Sedan får naturvårdsverket och andra som utför forskningen söka pengar där. Ove Karlsson tycker att man skall vara rädd om jordbruksmarken. Det tycker jag också. Jag sade i mitt anförande att detta är mycket viktigt. Vidare sade Ove Karlsson att man skall skydda marken mot miljöförstöring och gifter som faller ned. Det är egentligen där min kritik är starkast. Man går nu ut ganska hårt mot jordbruket, och det är i och för sig inte fel, men man gör inte någonting åt det stora problemet, nämligen alla föroreningar som går ut i luften via olika skorstenar, i form av bilavgaser och annat och sedan faller ned på marken och förorsakar en del av de problem som vi vill komma till rätta med. Det hjälper inte att vara rädd om marken. Vill man vara det får man bespara den de föroreningarna.
Fru talman! Jag skall fatta mig kort. Frågan om biodling kräver ingen ingående diskussion, eftersom vi från majoritetens sida har hänvisat till att det på nordisk basis delas ut pengar för vidare forskning på det området. Lennart Brunander säger att vi måste skydda marken mot föroreningar från luften och från bilarna. Vi är naturligtvis medvetna om det, men vi måste också låta jordbruket ta sitt ansvar, likaväl som industrin måste göra det för utsläpp och föroreningar från skorstenar och annat.

Fru talman! Ove Karlsson säger: Vi är medvetna om att vi måste minska luftföroreningarna från bilarna och från andra föroreningskällor. Men, Ove Karlsson, det räcker inte att vara medveten om detta. Man måste göra någonting också.

Fru talman! Vi har i den moderata motionen Jo134 pekat på att renforskningen helt har förbigåtts i regeringens forskningspolitiska proposition. Detta är märkligt, med tanke på att när frågorna om renforskning redan för fem år sedan behandlades i riksdagen gav riksdagen regeringen till känna att: ”det är nu tid att föra frågan om förstärkning av resurserna för renforskning i vårt land framåt. Det är bl.a. angeläget att tillse att forskningen och försöksverksamheten på rennäringens område får godtagbara lokalresurser.” Jag kan konstatera att efter fem år har något regeringsförslag ännu inte lagts fram. Nu förstärks behovet av renforskning än mer, eftersom samerna och den samiska kulturen hotar att gå under på grund av följderna av olyckan i Tjernobyl. Osäkerheten om situationen och hur den skall mötas och de motstridiga uppfattningarna om vad som kan göras för att få renarna fria från radioaktivitet och radioaktivt cesium visar hur stort behovet av renforskning verkligen är. Meningarna om effekterna av utfodring och hur den skall genomföras är minst sagt delade, vilket är förvirrande. Samerna och de s.k. experterna har oftast diametralt motsatta uppfattningar. Likadant är förhållandet med frågan om värdet av och möjligheten att flytta renarna till cesiumfria marker i Dalarna. Jag anser att utskottets majoritet inte insett allvaret i situationen och därför endast hänvisar till att regeringen har gett SJFR i uppdrag att inkomma med ett forskningsprogram för renforskningen någon gång under 1988. När programmet sedan eventuellt kan komma till genomförande är ovisst. Ove Karlsson avfärdar också dessa reservationer med den enkla förklaringen. Det är att flytta problemen ytterligare några år framåt i tiden. En ändring av regeringens passiva hållning är nödvändig. Saken brådskar, resurser måste omgående ställas till renforskningens förfogande. När så sker — vi vill att det skall ske fort, men ni tycker att det inte brådskar — bör forskningen av resursskäl och ekonomiska skäl lokaliseras till Umeå, med en fältverksamhet som kan arbeta ute på hela renskötselområdet. Att vi vill välja Umeå som lokaliseringsort beror på att det ger tillgång till de resurser och det kunnande som finns där på ett antal närliggande områden genom Umeås egenskap av universitetsstad. Lägre kostnader och en snabbare uppstartning av verksamheten blir resultatet om vi väljer Röbäcksdalen i Umeå som lokaliseringsort. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 9. Forskningsbetänkandet behandlar också ett antal motioner om skogsteknikerutbildning i Norrland. Jag ser med viss tillfredsställelse att utskottet går min och Sven Eric Lorentzons motion Jo605 till mötes genom att föreslå riksdagen att ge regeringen till känna att man i Norrland ökar antagningarna till skogsteknisk utbildning och då också överväger att höja utbildningskapa citeten vad gäller skogstekniker totalt i landet. Utskottet instämmer också i — Prot. 1986/87:131 vårt förslag i motionen att utbildningen bör kunna ges en sådan lokalisering 26 maj 1987 och inriktning att den bättre tillgodoser det norrländska skogsbruket. Med tanke på bristen på skogstekniker i norra Norrland och skogsbrukets betydelse i Norrbotten och Västerbotten är det angeläget att regeringen snabbt genomför denna utökning av utbildningskapaciteten. Vi har i vår motion föreslagit att de nya utbildningsplatserna förläggs till Umeå, främst av kvalitetsskäl. Närheten till skogshögskola och universitet är en självklar tillgång i kvalitetshöjande riktning. Eventuellt kan man tänka sig en kombination Umeå-Hällnäs. Hällnäs är en ort i Västerbottens inland som tidigare har haft skoglig utbildning. Där skulle man kunna ha de praktiska övningarna. Det finns lokaler tillgängliga, och orten har en besvärlig arbetsmarknadssituation. Slutligen vill jag än en gång betona hur viktig frågan är och att den inte får förhalas. Den får inte hamna i samma läge som renforskningen.

Fru talman! Utskottsmajoriteten har inte sagt att renforskningen är oviktig, utan vi har sagt att regeringen har gett SJFR i uppdrag att senast den 1 juli 1988 inkomma med ett forskningsprogram. Utskottsmajoriteten har med detta markerat att det finns ett intresse för frågan. För dagen har jag ingen anledning att diskutera lokaliseringsfrågan utan jag hänvisar än en gång till den begäran utskottet gjort om ett forskningsprogram. Att göra något snabbare än det som begärts, dvs. att man inom ett år skall presentera ett forskningsprogram, är nog inte möjligt. När det gäller skogsteknikerutbildningen vill jag bara hänvisa till vad utskottet skrivit. Med de insatser man sätter in förs frågan framåt till en lösning som bör täcka det behov som Norrlands inland kan ha av skogstekniker i framtiden.
Fru talman! Man kan inte precis säga att det har gått fort. För fem år sedan gjorde riksdagen ett uttalande till regeringen att man skulle göra någonting åt renforskningen, och nu skjuter man ytterligare på det! Det kan väl inte vara okänt för vare sig Ove Karlsson eller regeringen att rennäringen under det senaste året har drabbats av mycket stora problem som inte någon har varit ställd inför förut. Alla är fullständigt förvirrade när det gäller cesiumets och det övriga radioaktiva nedfallets inverkan på renarna och hur man skall bemästra det. När man då bara talar om en utredning som skall lägga fram ett förslag om ett år som man sedan skall ta ställning till, då är man handlingsförlamad. Här måste man handla snabbt för den här lilla men trots det för oss norrlänningar mycket viktiga folkgrupps skull.

Fru talman! Det svenska näringslivet är genom den kombinerade effekten av bl.a. höga lönekostnader, höga skatter och liten hemmamarknad för sin internationella konkurrenskraft och utvecklingsförmåga starkt beroende av en hög tekniknivå. En hög teknisk nivå är i sin tur beroende av den 101 teknisk-vetenskapliga nivån. Vi måste ha kompetens att dels följa och utnyttja den internationella teknisk-vetenskapliga forskningens resultat, dels bedriva nyskapande forskning och teknisk utveckling på internationell nivå på åtminstone några områden av särskild betydelse för den svenska industrins konkurrensoch utvecklingsmöjligheter. I den näringspolitiska propositionen påstår industriministern att en av de mer allvarliga bristerna i marknadsekonomins funktionssätt är att investeringar i forskning och utveckling tenderar att bli för små. Uttalandet avslöjar stor okunnighet hos industriministern om utvecklingen av teknisk-vetenskaplig och industriell forskning och utveckling i Sverige. Den svenska industrin har under de senaste tio åren ökat sina utgifter för forskning och utveckling mycket kraftigt. Den tillverkande industrin har fördubblat sina utgifter på sju år. Det är en kraftigare ökning än i något annat industriland. Under samma tid som den svenska industrin kraftigt ökat sina satsningar har staten inte alls gjort motsvarande ökning av den grundläggande teknisk-vetenskapliga forskningen för att bygga under industrins långsiktiga utveckling. Den statligt finansierade grundläggande tekniska forskningen låg 1985 vid omkring 1 miljard kronor, vilket i fasta priser innebär en minskad volym sedan 1977. Tvärtemot vad industriministern påstår har alltså industrin satsat kraftigt, medan staten i fasta priser t.o.m. minskat sin satsning. Industrins forskning och utveckling avser emellertid i huvudsak utvecklingsarbete, dvs. att med utgångspunkt i en befintlig teknisk-vetenskaplig kunskapsbas ta fram nya eller förbättrade produkter, processer, metoder och system. Den internationella konkurrensen förutsätter att utvecklingsarbetet bygger på ny teknik. Ny teknik är i hög grad vetenskapsbaserad. Saknas den vetenskapliga basen, eller är den otillräcklig jämfört med omvärldens nivå, saknas också en väsentlig förutsättning för fortsatt industriell tillväxt och internationell konkurrenskraft. I Sverige svarar staten för en internationellt sett liten andel av forskning och utveckling. Det är inte realistiskt att de svenska företagen förutom sin egen allt dyrare utveckling av ny produktionsteknik och nya produkter också skulle ta på sig ett starkt ökat ansvar för att fylla det stegrade behovet av vetenskaplig underbyggnad. För att man skall kunna utnyttja den internationella utvecklingen av nya teknologier måste en tillräcklig kompetens finnas inom landet. Sverige måste dessutom engagera sig i nyskapande forskning och teknikutveckling inom åtminstone några viktiga områden. Annars tvingas dynamiska svenska företag att flytta sin utvecklingsverksamhet till andra länder som har en bättre teknisk-vetenskaplig miljö. Men då, fru talman, kommer också den kvalificerade produktionen att flytta till samma länder. Kvar i Sverige blir mindre kvalificerad produktion med lågt förädlingsvärde. Då kan företagen inte betala tillräckliga löner, och vi måste devalvera kronan gentemot omvärlden för att kunna konkurrera. En bred forskningskompetens med en internationell kontaktyta måste upprätthållas. Det är nödvändigt med hänsyn till att den svenska industrin, jämfört med industrin i andra länder av motsvarande storlek, har stor bredd. De tekniska högskolorna ger förutsättningar att upprätthålla tillräcklig bredd genom sina ca 400 professurer. Deras basanslag till forskning, fakultetsanslaget, räknat per professur är emellertid väsentligt lägre än vid andra fakulteter och har gradvis urholkats. Fakultetsanslagen förmår därför inte längre att i tillräcklig omfattning finansiera en forskning med sådan kvalitet att den skapar en grund för internationellt utbyte. Urholkningen av basfinansieringen riskerar också att gradvis försämra kvaliteten på utbildningen. Den ökning av basanslaget till de tekniska högskolorna som regeringen nu föreslår återställer inte nivån. Urholkningen har pågått för länge, och kraven på bredd och djup på det teknisk-vetenskapliga området har ökat mycket starkt. Det inser inte den socialdmokratiska regeringen. För den är utvecklingen något statiskt. På flera för industrins utveckling och konkurrensförmåga avgörande delområden är därför, som industriministern medger, den svenska tekniskvetenskapliga basen så svag att den inte utgör tillräcklig grund för industriell utveckling och konkurrenskraft. Nu tillgängliga resurser ger inte möjlighet att genomföra tillräckligt stora satsningar på annat än ett fåtal delområden. Ett allvarligt exempel på hur regeringen förhalar nödvändiga åtgärder och där våra konkurrerande industriländers regeringar sedan många år vidtagit verkligt kraftfulla åtgärder är informationstekniken. Den är ett nyckelområde för hela vårt näringsliv. Det har tagit regeringen tre år sedan riksdagens uppdrag 1983 att föreslå en efter internationell måttstock blygsam insats. Industriministerns påstående att han gör en miljardinsats är en grov överdrift. De nya anslagen till teknisk-vetenskaplig forskning uppgår bara till 35,5 milj.kr. för nästa år, varav huvuddelen från utbildningsdepartementet. För att nå upp till en miljard räknar industriministern in dels 500 milj.kr. som industrin förväntas lägga ut på utvecklingsarbete under tre år, dels medel för utvecklingsarbete som redan finns vid televerket och försvaret. Industriministerns satsning uppgår i själva verket till 11,5 milj.kr. för 1987/88 och 84 milj.kr. för treårsperioden. Även på andra sätt ger industriministern en missvisande eller överdriven beskrivning av sina förslag. De ”kraftfulla” insatser han talar om på områden som är avgörande för den svenska industrins konkurrensoch utvecklingsförmåga visar sig vid närmare betraktande vara mycket små. Fru talman! De sammanlagda förslagen rörande statens stöd till FOU under industridepartementets huvudtitel visar sig innebära en minskning, inte en kraftfull ökning. Anslaget till industrifonden dras in. Enligt treårsplanen för 1984 87 skulle totalt 600 milj.kr., eller 200 milj.kr. per år, anvisas till fonden. I stället upphör anslaget, och 150 milj.kr. dras in till staten. Det innebär uppenbarligen en stor minskning av statens kostnader. Vi konstaterar dock att regeringen vad beträffar anslaget till industrifonden handlar i enlighet med vad vi föreslog redan 1984. Anslaget Bidrag till teknikbaserade företag dras också in. Även denna åtgärd överensstämmer med vad moderata samlingspartiet tidigare föreslagit. T.o.m. industriministerns motiv överensstämmer nu med våra. Åtgärden innebär en minskning av statens kostnader för teknisk FoU. Tillsammans minskar statens kostnader för teknisk FoU med ett belopp som är större än den sammanlagda ökningen av anslagen till de tekniska högskolorna och STU. Industriministern medger alltså själv, på s. 16 i propositionen, att den svenska teknisk-vetenskapliga basen på många viktiga områden är så svag att den inte räcker som grund för industrins utveckling och konkurrenskraft. Industriministern gör dock inte mycket åt situationen trots sina påståenden om kraftfulla satsningar. Ökningen till STU äts upp av krav på ökade satsningar på en rad andra områden än de som är en förutsättning för svensk industris förnyelse, utveckling och konkurrenskraft. Vi moderater vill göra någonting, och vi vill göra det genom omfördelning från områden där statens insatser har liten effekt eller låg effektivitet. Som påpekas i vår partimotion 1986/87:UbS5 är det viktigt att stöd kan lämnas till goda forskningsprojekt även utanför de av STU prioriterade områdena. Den nuvarande s.k. tekniska forskningsrådsfunktionen inom STUF bör därför omvandlas till ett fristående tekniskt-vetenskapligt forskningsråd med samma ställning som övriga forskningsråd och med en successivt ökad resursram. I samband med den angivna omorganisationen bör även vissa av statens industriverks uppgifter föras över till STU enligt de förslag som näringsutskottet behandlade i betänkandet 1986/87:30. Fru talman! Till sist vill jag med tillfredsställelse notera att regeringen däremot nu synes beredd att utnyttja de möjligheter till närmare samarbete med EG som har öppnats genom 1986 års ramavtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete. Som påpekas i vår partimotion, är det för svensk industri av största betydelse att svenska företag får medverka i de stora industriinriktade forskningsoch utvecklingsprojekten inom EG, främst ESPRIT, RACE och BRITE. På det tekniskt-vetenskapliga området liksom på andra områden måste ansträngningar göras för att uppnå ett så nära, omfattande och varaktigt samarbete som möjligt med EG! Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de moderata reservationer som fogats till näringsutskottets betänkande nr 33.

Fru talman! Låt mig först understryka den betydelse jag också fäster vid att vi från svensk sida på olika sätt kan medverka i det europeiska forskningssamarbetet. Jag kan i det avseendet instämma i det som Sten Svensson sade. Fru talman! Det är nödvändigt att vi finner vägar till effektivare elanvändning, både i industrin och i hushållen, och att vi kan utveckla miljövänlig teknik för ny elproduktion. Det är nödvändigt inte minst mot bakgrund av det beslut som riksdagen fattat om avveckling av kärnkraften till senast år 2010. Det är bra, av det skälet, att Vattenfall och andra kraftbolag går samman i ett särskilt utvecklingsbolag för att utveckla sådan ny teknik. Men det finns, som vi från folkpartiet ser det, ingen anledning att följa Birgitta Dahl på den här punkten. Hon hävdar att det är samhället, dvs. staten, dvs. regeringen, dvs. Birgitta Dahl, som skall ha det avgörande inflytandet över arbetet. Det tycker inte vi känns nödvändigt. Jag yrkar bifall till reservation 14. Fru talman! I arbetet med att skapa förutsättningar för avvecklingen till 2010 är det också viktigt att vi får fram alternativ till direktverkande elvärme. Folkpartiet har väckt en motion i det avseendet. Det är väsentligt att vi finner en rätt användning för el. Jag yrkar bifall till reservation 22. Fru talman! Olika utredningar har konstaterat att det finns ett visst utrymme för vindkraft i Sverige. Hittills har utvecklingsarbetet och forskningen koncentrerats till ett fåtal stora anläggningar. Vi vill från folkpartiets sida ha ett särskilt forskningsprogram kring småskalig vindkraft. Jag yrkar bifall till reservation 25. Fru talman! Det är väsentligt att en betydande del av energiforskningen får bedrivas utifrån ett långsiktigt perspektiv. Regeringens förslag riskerar att leda till en ökad inriktning mot kortsiktiga mål. Energiforskningsnämnden och inte minst dess ordförande bör stå självständiga gentemot energiverket. Vi tycker alltså inte att det är riktigt att energiverkets chef skall vara ordförande i energiforskningsnämnden. Verket har viktiga uppgifter som det bör koncentrera sin uppmärksamhet på. Uppgiften att samordna de olika myndigheter och institutioner som arbetar på energiområdet bör åligga regeringen. Jag yrkar därför bifall till reservation 28. Fru talman! Slutligen några ord om användningen av motorgas. Folkpartiet var med om att genomföra att prisskillnaden mellan gas och bensin blev så stor att ett intresse skapades hos olika bilinnehavare att övergå till gas. Skälet till att vi ville ha en sådan skillnad var att motorgasen ur miljösynpunkt är bättre än bensinen. Resultatet av denna prisskillnad blev att kommunernas flottor av fordon konverterade. Taxi gick i stor utsträckning över till gas. Som mest använde ca 40 96 av taxifordonen i landet gas. Nu har situationen drastiskt förändrats och en återgång har skett till bensindrift. Det sammanhänger med att motorgasen inte har samma ekonomiska fördelar som den hade tidigare. Det har gått snabbt att återgå till bensin, eftersom det huvudsakligen var storförbrukare i städerna som hade gått över till gas. Marknaden har snabbt återgått till bensin. Man kan naturligtvis fundera på vad allt detta beror på. Jag har förstått att OK:s marknadsandelar för krackad och extrakrackad bensin som framställs i Lysekil har minskat som följd av en minskad bensinförsäljning när flera bilar konverterade till gas, och detta har förorsakat oro i regeringskretsar. Slutsatsen av detta är att prisskillnaden måste vara minst lika stor som den var i inledningsskedet. Vi ser det från folkpartiets sida som en viktig uppgift för den nya utredningen om bl.a. energiskatter att se över denna fråga. Vi kan inte yrka bifall till den reservation bakom vilken moderater och centerpartister slutit upp tillsammans med kommunisterna, med anledning av en kommunistmotion, där det krävs att statsmakterna och regeringen skall ta upp förhandlingar med oljebolagen. Från liberal utgångspunkt vill vi inte ha en förhandlingsekonomi utan att statsmakterna skall styra landet med generella medel och metoder. Vi har därför kunnat ansluta oss till vad utskottsmajoriteten hemställer. Jag vill dock i detta sammanhang understryka den vikt vi fäster vid att det blir en sådan skillnad i beskattningen att motorgasen framstår som ett bra ekonomiskt alternativ. Miljömässigt är den redan ett bra alternativ.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande 1986/87:33 behandlas två stora forskningssektorer, nämligen verksamheten vid styrelsen för teknisk utveckling, STU, och energiforskningen, som sedan i mitten av 70-talet utgjort ett viktigt inslag i energipolitiken. Det finns starka samband mellan STU:s verksamhet och energiforskningsprogrammet. STU:s verksamhet kan beskrivas i tre huvuduppgifter: a. Att främja innovationer och teknisk kvalitet i industrin, den s.k. industrirollen. b. Att höja den teknisk-vetenskapliga nivån i landet, den s.k. forskningsstödjande rollen. c. Att genom utnyttjande av teknik främja utvecklingen inom olika samhällssektorer, den s.k. samhällssektorsrollen. Ett enigt utskott står bakom inriktningen av STU:s verksamhet, men det finns nyanser på partiernas prioriteringar. Viicentern vill ytterligare förstärka STU:s stöd och insatser för de små och medelstora företagen. Miljöforskningen är ett annat område som centern vill tillföra ytterligare resurser. Vi vill också att naturvårdsverket skall ha ett samlat ansvar för miljöforskningen. Det är redan i dag ett fruktbart samarbete mellan STU och naturvårdsverket, men vi i centern anser att det primära ansvaret för forskningsoch utvecklingsarbetet på miljöområdet bör ligga hos den myndighet som ansvarar för de sammanfattande bedömningarna i miljöpolitiken. Småföretagen och den småskaliga tekniken har en avgörande betydelse för en positiv utveckling av sysselsättningen och möjligheten att driva en framgångsrik regionalpolitik. Det är därför centern vill satsa mer på den småskaliga teknikutvecklingen. Centern motsätter sig den hårda knytning som regeringen och utskottsmajoriteten föreslår mellan kraftbolagen och forskning och utveckling på energiområdet. Centern underskattar inte kraftföretagens kunskap och kompetens, men det är viktigt att denna i första hand tas till vara inom den begränsade sektor som energiproduktion och energidistribution är och att den inte får bli styrande för hela energiområdet. Centern vill ha obunden forskning och utveckling. Kraftbolagen skall vara en part av många och inte tillåtas dominera. Exempel på detta är när vi i centern vill ge byggforskningsrådet egna och fria resurser för sitt experimentbyggande och för sin forskningsverksamhet i stället för att göra verksamheten beroende av uppdragsverksamhet åt t.ex. Vattenfall. Effektivare energianvändning, solvärme och vindkraft är tre prioriterade områden som centern vill ge större resurser för forskning och utveckling. Detsamma gäller bioenergiforskningen. Centern har i olika sammanhang visat hur en första fullskaleanläggning för produktion av drivmedelsetanol, baserad på i första hand vete, är klart samhällsekonomiskt lönsam och har stor betydelse för vår beredskap samt kan stimulera utvecklingen av bl.a. den fytokemiska industrin. Den enda konkreta åtgärd som krävs för att en fullskaleanläggning skall komma till stånd är skattefrihet för den etanol som produceras. Det är beklagligt att — Prot. 1986/87:131 utskottsmajoriteten inte har ägnat denna viktiga fråga mer ingående 26 maj 1987 uppmärksamhet. Etanoltillverkningen ger många viktiga biprodukter. Utöver proteinfoder, stärkelse och kolsyra kan gluten nämnas. Gluten är i sin renaste form ett mycket högklassigt livsmedel, som kan användas för att höja proteinhalten i vårt vetemjöl. En mer okänd användning är användningen av gluten för att förbättra kvaliteten på betong. Betongen blir bl.a. mycket mer frostokänslig. Bl. a. skulle underhållet på våra broar kunna minskas. Centern säger nej till att använda skattepengar för fusionsforskning. Fusionskraften rymmer så många problem och risker att det inte är ansvarsfullt att satsa pengar på denna forskning. Det är mycket bättre att satsa utvecklingspengarna på den indirekta fusionskraft som solen generöst slösar över vårt land. Fru talman! Jag har med det nu sagda sporadiskt presenterat några av huvuddragen i centerns reservationer, och för att spara kammarens tid avstår jag från en mer ingående redovisning utom när det gäller reservation 10, som handlar om ångdrivsystem för bilar. Först vill jag dock yrka bifall till samtliga reservationer där centerns representanter är med. I ett decentraliserat samhälle är bilen en omistlig del av ett väl fungerande kommunikationssystem. Samtidigt är vi alla medvetna om bilens negativa miljöeffekter. En miljövänlig bil är ett måste om bilen i framtiden skall kunna fylla den goda funktion som den tekniskt är väl lämpad för. En miljövänlig bil är med andra ord en förutsättning för att vi i framtiden skall kunna acceptera ett fritt brukande av bilen och samtidigt bevara och förbättra vår miljö. Mot denna bakgrund är det ganska naturligt att ingen möda får lämnas ospard för att göra bilen maximalt miljövänlig. I centerns motion 1986/ 87:N389 redovisas RAN-ångdrivsystem och dess möjligheter när det gäller att få fram en mycket miljövänligare bil. Utskottsmajoriteten går emot den massiva satsning, som man uttrycker det, som motionen förordar när det gäller att utveckla RAN-ångdrivsystem. Utskottsmajoriteten säger vidare: ”Trots ångmotorernas sannolikt avsevärda tekniska fördelar i förhållande till dagens motortyper förutses stora svårigheter att hitta en marknad för en kommersiell produktion, vilket också torde vara skälet till att svensk bilindustri inte driver något aktivt arbete på området. Utskottet finner emellertid att frågan är av betydande näringspolitiskt intresse. Det är därför önskvärt att en viss inhemsk kapacitet på området kan vidmakthållas i samarbete med bilindustrin, t.ex. inom ramen för STU:s insatser på motorområdet.” Herr talman! Riksdagen måste ta sitt miljöansvar och ge regeringen i uppdrag att kraftfullt verka för en snabb utveckling av en miljövänlig bilmotor. En första åtgärd bör vara att utveckla en modern ångmotor i en första provserie så att dess goda miljöegenskaper och ekonomi till fullo kan dokumenteras. Ångmotorn är ju ingen nyhet. Den kom till redan i början av 1700-talet, och vid sekelskiftet tillverkades ångbilar i stora serier.

En fördel med drivsystemet är att det kan ge varaktigt låga utsläpp och att man inte behöver komplettera med särskild utrustning för avgasrening. Förbränningen i motorn sker i extern brännkammare som ger helt andra möjligheter till anpassning till olika bränslen och till en ren förbränning än vad fallet är med dagens bilmotorer. Verket bedömer att motorns potential för låga emissioner, särskilt vad gäller kväveoxider, är den bästa som hittills har presenterats för något förbränningsmotorsystem. Möjligheterna till praktisk användning och masstillverkning synes vara bättre än för t.ex. stirlingmotorn.” Ångmotorn arbetar också efter rätt princip. I dag arbetar vi efter en felaktig princip: Först producerar vi en massa föroreningar och tvingas sedan lägga ner stora resurser för att neutralisera dessa föroreningar. Detta gör att vi lägger på en onödig kostnad, om vi nu hittar lösningar så att vi kan undvika produktionen av de farliga avgaserna. Chefen för Saabs motorexperiment Per Gillbrand säger i Dagens Nyheter i går att bilmotorn måste uppfylla fem krav: Den skall vara lätt att köra, ha god effekt och komfort. Den skall vara ekonomisk och lätt att serva. Den skall vara driftsäker. Den skall vara ren och tystgående. Den skall kunna köras på flera olika bränslen. Per Gillbrand hävdar att inga andra alternativ till kolvmotorn klarar alla de kraven bättre än nuvarande bilmotor. Och sedan kommer det intressanta: Det omfattande utredningsmaterial som finns om RAN-ångdrivsystemet visar tvärtom att denna moderna ångmotor på varje punkt skulle vara bättre än nuvarande bilmotor och i särklass ha bättre miljöegenskaper med speciellt små kväveutsläpp. Bilindustrin har ju alltid fattat det rätta beslutet för överskådlig tid intill dess att den fattar ett nytt beslut. Därför är det rätt naturligt att bilindustrin har denna inställning så länge man är inställd på att producera nuvarande explosionsmotor. Just därför är det så viktigt att staten medverkar till att utveckla RAN-ångdrivsystemet snabbt samt att driva det så långt att alla dess egenskaper praktiskt kan dokumenteras. Kostnaden för detta har beräknats till i storleksordningen 500 miljoner. Det är ungefär samma summa som behövs för att ändra en karossmodell på en modern bil. Jag vill här rikta en mycket kraftfull vädjan till alla riksdagsmän — tyvärr är det bara ett fåtal som hör här i kväll, och jag har inte alls för stora förhoppningar att få respons. Men här borde vi alla, var och en som enskild riksdagsman, verkligen tänka efter. Är det ändå inte vettigt att få det definitiva beskedet om ångmotorns värde? Alla hittills gjorda utredningar tyder på att den nästan fullständigt löser vårt största miljöproblem, kväveoxidutsläppen. Är det inte värt att ändra en karossmodell och få ångdrivsystemets egenskaper dokumenterade? Borde vi inte alla samlas bakom centerns reservation 10 och därmed ge regeringen det klara beskedet att vi vill ha detta snabbt utrett, vi vill inte missa den här chansen, vi vill inte ha mera ihjälgasade skogar, utan vi vill att det skall handlas nu. Jag vädjar alltså till alla riksdagsmän att besinna sitt ansvar och rösta för centerns reservation 10 i näringsutskottets betänkande 33.

Herr talman! Det svenska energiforskningsprogrammet har varit mycket framgångsrikt och varit långt före många andra nationers när det gällt att ta fram kunskap och utveckling av ny teknik på energiområdet. Programmet är numera tio år gammalt. Det första projektet sattes i gång 1975, och sedan har det skett uppföljningar med treåriga intervaller under hela den efterföljande perioden. Det har varit ett mycket bra program, som gett oss en ledande ställning på många områden när det gäller energiforskning. Det finns all anledning för alla att vara ganska belåtna och — skulle jag gärna vilja säga — ganska stolta över den energiforskning som har bedrivits i Sverige under de här åren. Orsaken har naturligtvis varit att det funnits ett ökat intresse i samband med debatten om kärnkraftsavvecklingen att undersöka nya alternativ m.m. Tyvärr har vi efter 1984 års beslut om detta forskningsprogram fått kraftiga nedskärningar. Man har sagt att det inte har behövts någon ytterligare grundforskning, utan att vi så att säga skall överlämna forskningen till de kommersiella krafterna, att företag, industriintressen m.m. kan ta över och utveckla det hela på kommersiell basis. Vi har varit motståndare till den neddragningen av forskningsanslagen inom energisektorn. Det var mycket olyckligt att man gjorde den kraftiga neddragningen förra gången vi beslutade om ett treårsprogram. Vi fullföljer vår linje genom att fortfarande begära högre anslag till en hel del olika forskningsinsatser. Framför allt är flödesenergin intressant. Det är på solvärmeoch vindenergiområdet som det fortfarande finns möjligheter att få fram vettiga, billiga och förnyelsebara system som vi kan ha stor användning och glädje av i framtiden. Det är mot den här bakgrunden som man skall se de ökade anslag som vi har begärt till solvärmeoch vindenergiprogram. Och här gäller det inte bara solvärme utan solenergi i vidaste mening. Jag tänkte nu närmast uppehålla mig vid en annan del av energiforskning en, som kanske först under de senaste åren kommit mer i blickpunkten. Det gäller drivmedelssektorn. Jag vill då ansluta mig till vad Ivar Franzén sade om att vi här har ett mycket viktigt område. När det gäller luftföroreningar och skogsskador vet vi ju att det är trafiksektorn, bilismen, den persontransporterande och framför allt den godstransporterande, som bidrar till de verkligt stora utsläppen. Här behöver det ganska snabbt vidtas kraftiga åtgärder, så att vi får fram alternativ till de drivmedel som är baserade på diesel och bensin, de gamla välkända drivmedlen. Vi har haft en utredning där både Ivar Franzén och jag varit med — etanolutredningen. Jag beklagar att man efter den utredningen inte kom fram till något annat än att man skulle avvakta, att man inte ville fullfölja satsningen genom att åtminstone bygga upp en fullskaleanläggning i Sverige. En annan aspekt har också intresserat mig ganska mycket, med det arbete som jag haft här i riksdagen. Det handlar inte bara om transportsektorn, utan det gäller den mycket viktiga sårbarhetsaspekten och beredskapsaspekten i händelse av kriser eller krig. Det är ganska symptomatiskt att den civila totalförsvarsrepresentanten i etanolutredningen, representanten från ÖCB, var mycket positiv till en fullskaleanläggning för etanolproduktion i Sverige. Jag beklagar att man inte ansåg sig kunna satsa de relativt blygsamma summor som hade behövts för att få i gång en sådan anläggning. Jag vill inte uppehålla mig vid var den skulle ha legat. Man hade kunnat välja plats med hänsyn till produktionsfaktorer, avsättning osv. Men jag tror att det var ett stort misstag att detta inte blev gjort, och jag tror att man måste försöka att reparera det, så att vi så snart som möjligt får i gång en inhemsk produktion av etanol. Det är viktigt både ur drivmedelssynpunkt — för att få fram ett alternativ till bensin och diesel — och i fråga om att minska sårbarheten. Inom samma område har vi också detta med andra alternativa drivmedel. Vi kommer i andra sammanhang att snart ha uppe frågan om gasol — det gäller beskattningen. I näringsutskottets betänkande behandlas vidare frågan om motorgaser. I det här sammanhanget talas det väldigt mycket om att beslutet om att införa katalytisk avgasrening på våra bilar kommer att betyda så mycket när det gäller att minska utsläppen och förbättra miljön. Men vi vet samtidigt — och det var känt innan beslutet om katalytisk avgasrening fattades — att det växande bilbeståndet och de ökande farter som blir följden av bilindustrins konstruktioner för att åstadkomma allt snabbare bilar gör att utsläppen kommer att öka trots den katalytiska avgasreningen. Flera bilar i högre farter ger den effekten. Därför är det så oerhört viktigt att man inte låter sådana alternativa drivmedel som motorgas eller en eventuell inblandning av motoralkoholer, etanol, i bränslena försvinna i det här sammanhanget. Det är beklagligt att övriga partier inte har kunnat vara mera generösa och satsat litet mera på dessa alternativa drivmedel. Ivar Franzén hade en intressant och givande genomgång när det gällde framtagningen av en ångmotor. Också det är något som framdeles måste uppmärksammas på ett helt annat sätt. Det är ytterligare ett alternativ inom drivmedelssektorn som det är värt att pröva och som man inte bara släpphänt bör avvisa. Det kan bli framtidens drivmedelsalternativ i vissa områden, och därför vore det intressant om ett forskningsprojekt kring detta kunde Prot. 1986/87:131 genomföras. Personligen skulle jag vara mycket villig att stödja ett förslagom 26 maj 1987 en sådan satsning på att få fram ångmotorer. Vi skall inte vara så rädda att ta upp nya idéer, när det nu finns ett sådant bra underlag som har redovisats här. Herr talman!

Herr talman! Jag skall i detta anförande behandla den del av näringsutskottets betänkande som tar upp regeringens förslag om ett nytt treårigt program för energiforskningen. Enligt förslaget bör huvuddelen av insatserna göras inom en ram som för budgetåren 1987 90 skall omfatta sammanlagt 882 milj.kr. Det gäller energianvändning i industrin och i bebyggelse samt för energitillförsel. Resterande del av forskningen på energiområdet föreslås integreras i berörda myndigheters ordinarie verksamhet. Enligt regeringens uppfattning bör tyngdpunkten skjutas över mot grundforskning och mer långsiktigt tillämpad forskning. I fråga om de senare delarna föreslås för treårsperioden totalt ca 168 milj.kr. Riksdagen föreslås vidare godkänna de riktlinjer för energiforskningen som redovisas. Energiforskningen är i stor utsträckning inriktad på att underlätta en omställning av energisystemet med utgångspunkt i de riktlinjer för energipolitiken som riksdagen fattade beslut om i juni 1985. Forskningen syftar bl.a. till att utveckla ny teknik inom energisektorn, att stärka svensk industris konkurrenskraft inför kommande omställningar på energiområdet. Forskningen rörande energihushållning och utveckling av energisnålare teknik inom bl.a. industri och bebyggelse bör drivas med stor intensitet. På längre sikt skall vidare oljeberoendet minskas och utsläppen av skadliga föroreningar som kommer från transportsektorn begränsas. Det är lämpligt att eftersträva en samordning av statens och kraftföretagens insatser för forskning, utveckling, demonstration och kommersialisering av ny och bättre teknik på energiområdet. Statens vattenfallsverk föreslås få ett särskilt ansvar för forskning och utveckling inom det elkraftstekniska området. Utskottet har tidigare behandlat vissa energifrågor i betänkande 34. Statens vattenfallsverk har träffat avtal med övriga kraftföretag om att bilda ett särskilt utvecklingsbolag med syfte att arbeta fram metoder för att effektivisera energianvändningen och utveckla ny och miljövänlig teknik för den elproduktion som skall ersätta kärnkraften. Arbetet skall inriktas mot sådan teknik som bedöms vara möjlig att demonstrera i full skala under 1990-talet. Detta prövas nu av regeringen. Utskottet ställer sig bakom de riktlinjer som redovisas av regeringen. Forskningen bör i ökad utsträckning inriktas mot grundforskning och mer långsiktigt tillämpad forskning. Det är väsentligt att statens och kraftindustrins forskningsoch utvecklingsarbete inom energiområdet samordnas. Utskottet har inget att erinra mot att det nämnda utvecklingsbolaget blir ett av flera fora för ett sådant samarbete. Jag övergår nu till att i korthet kommentera några av de reservationer som Prot. 1986/87:131 avlämnats på detta område. 26 maj 1987 Reservation 14 från moderater och folkpartister och 15 från centerns representanter i utskottet behandlar frågan om utvecklingsbolaget. Utskottet anser att det är självklart, med den dominerande ställning som statens vattenfallsverk har på detta område, att de statliga insatserna blir avgörande i detta utvecklingsbolag. Detta understryks också av statens allmänt övergripande ansvar för forskningsoch utvecklingsarbetet inför kärnkraftsavvecklingen. Som utskottet framhållit är det aktuella utvecklingsbolaget bara ett av de fora som kan bli aktuella för dessa utvecklingsinsatser. Den i reservation 15 berörda energiutvecklingsfonden återkommer utskottet till under hösten i samband med behandlingen av energifrågorna. I reservation 16 av moderaterna tar man upp medelsfrågorna och framhåller att energiforskningen bör inordnas i övriga tekniska forskningsprogram. Dessutom förordas för detta ändamål ett tekniskt forskningsråd. Utskottet anser att i de fall där energiforskningen avser områden där energisynpunkterna inte har en dominerande roll, kan dessa med fördel inordnas i större forskningssammanhang. Men energifrågorna har fortfarande en så stor betydelse för samhällets utveckling att huvuddelen av det statliga stödet till energiforskning bör kanaliseras genom ett separat forskningsprogram. Det finns också områden där dessa frågor i sig är så avgränsade att de inte naturligen kan samordnas med annan forskningsverksamhet. Reservationerna 20, 21 och 22 avser programmet energianvändning för bebyggelse. Utskottet ansluter sig här till regeringens beräkning av medelsbehovet. Det är viktigt att kraftindustrins forskningsoch utvecklingsinsatser inriktar sig på frågor kring eleffektiva byggnader och effektiv elanvändning. Utskottet ser ingen avgörande skillnad mellan vad som anförs i propositionen och i folkpartireservationen beträffande behovet av utveckling av alternativ till den direktverkande elvärmen. Utskottet anser som regeringen att detta arbete bör prioriteras. Beträffande reservation 24 från centern och folkpartiet och reservation 25 från moderaterna om energiforskningsnämndens fortsatta verksamhet anser utskottet att det är ändamålsenligt att bevakningen av ny teknik överförs till statens energiverk och där inordnas i programmet energitillförsel. När det gäller nämndens styrelse inkl. dess ordförande, så är det regeringen som har att utse denna. Utskottet utgår från att regeringen till ordförande utser en person som intar en oberoende ställning i förhållande till de myndigheter som handhar energiforskningsfrågor. Den centerpartistiska reservationen 32 behandlar det svenska fusionsforskningsarbetet. Utskottet anser att fusionsforskningen representerar en grundforskning som bör fortsätta. Detta uttalades redan i betänkandet 1983/84:45, och man vidhåller den uppfattningen. Utskottet anser — liksom regeringen — att utvecklingskostnader inom sådana områden av energiforskningen som närmar sig kommersiell introduktion i ökad utsträckning skall bekostas av företag. Av detta skäl avstyrks centerpartiets reservation 35 om biobränslen. fullskaleanläggning för tillverkning av etanol. Utskottet anser med hänsyn till pågående utredningsarbete och regeringens beredning av motoralkoholkommitténs förslag att det inte är motiverat med något riksdagsinitiativ i fråga om etanoltillverkningen. Utskottet anser inte heller att det finns något behov av en ytterligare utredning beträffande biprodukterna från etanoltillverkning, vilket förordas i reservation 38 av centern och vpk. I reservation 39 av centern, moderaterna och vpk tas frågan om användning av motorgas upp. Utskottet ser inte motorgasen som ett alternativ till övriga drivmedel utan snarare som ett lämpligt komplement. Med tanke på motorgasens miljöfördelar bör den beskattas lindrigare än blyad bensin. Det bör vara möjligt att ta upp denna fråga till diskussion i den utredning om energiskatterna som nu kommer att startas. I nuläget ser utskottet inga skäl till ytterligare åtgärder från statens sida. Det får anstå. Herr talman! Under hänvisning till vad jag här anfört vill jag yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande 33 på samtliga punkter samt avslag på reservationerna.

Herr talman! Åke Wictorsson betonade inriktningen på energiforskningen: mer grundforskning och långsiktig tillämpning. Vi har i våra motioner kritiserat denna inriktning. Om vi verkligen vill få till stånd en förnyelse av vårt energisystem, om vi vill avveckla kärnkraften så snabbt som det både ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt är lämpligt, är det inte ytterligare grundforskning och forskning för långsiktig tillämpning vi behöver. Utan tvivel har vi en kunskapsnivå som gör det betydligt mer lönsamt att satsa på utveckling och tillämpning. Det är ingenting annat än en mycket utpräglad förseningspolitik som ligger bakom dessa ställningstaganden från regeringen som sedan följs upp av utskottets majoritet. De skadliga utsläppen från biltrafiken kan minskas, säger Åke Wictorsson. Det uttalandet borde om något vara en bra plattform att stå på för Åke Wictorsson och hans kamrater om de röstar på centerns reservation 10. Då gör de en konkret insats. Vi vet inte i dag exakt hur mycket den chansen är värd. Mycket tyder på att det är en verklig chans att göra en helt avgörande insats för en bättre miljö och en bättre hälsa. Svensk Energiutveckling AB omtalas i vänliga ordalag. Jag kan inte upphöra att förvånas över att utskottsmajoriteten utstrålar något av en klockarkärlek till kraftbolagen. Man menar att kraftbolagen kan allt, att de skall göra allt och att ingen annan skall göra någonting — ungefär så går resonemangen. Man ärt.o.m. så förblindad att man inte ser hur man gör det hitintills oberoende byggforskningsrådet beroende av uppdragsverksamhet för Vattenfall. Det är i och för sig inget ont i detta, men det innebär ändå en ofrihet i utveckling och forskning som är beklaglig. Centern har gång efter annan poängterat att förnyelsen av vårt energisystem skall ske med hjälp av många aktörer. Då måste man satsa på centerns utvecklingsfond för energi, i stället för denna fastlåsning till gängse etablerade kraftintressenter.

Herr talman! Förskjutningen av tyngdpunkten mot ökad grundforskning 26 maj 1987 avser de renodlat statliga insatserna. Självfallet har vi socialdemokrater den uppfattningen att det finns all anledning att satsa på tillämpad forskning och utveckling, men det skall ske i större utsträckning med insatser från de parter som har intressen på detta område. Utvecklingsbolaget skall då inte vara en instans som ensamt sköter denna verksamhet. Vi betonar, som jag också gjorde i mitt anförande, att detta är ett av de fora som kan bli aktuella för att utveckla verksamheten. Låt oss fortsätta att diskutera ångbilen, Ivar Franzén! Jag har vissa praktiska erfarenheter från biltillverkning och vet att det är svårt, men varför kan vi inte ta ett resonemang om vilka möjligheter det finns att utveckla ett sådant projekt framöver. I dagsläget anser jag inte att det är möjligt att gå med på centerns reservation i detta avseende, utan jag yrkar även där bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Centern har i och för sig accepterat den ram för energiforskningsprogrammet som regeringen har föreslagit, men vi har gjort vissa omfördelningar. Det är viktigt att klarlägga att vi har gjort det med utgångspunkt i vårt förslag om en energiutvecklingsfond, som skulle ge ett tillskott i storleksordningen 2 miljarder kronor per år. Det är det belopp som behövs för att få till stånd en förnyelse av energisystemet på ett lönsamt och rationellt sätt. Jag vill göra ytterligare en notering till protokollet om mångfalden i fråga om förnyelsen, och det gäller småskaligheten. Om man vill ge alla aktörer ungefär lika stor chans, kan man inte göra det genom att bilda utvecklingsbolag med de stora aktörerna. De små aktörerna — företag, kommuner och enskilda — måste få ungefär samma ekonomiska förutsättningar som de stora bolagen. Jag tror att man kan göra det genom att sätta ett garantipris på elström som kommer från nya små vattenkraftverk, små vindkraftverk och kraftvärmeanläggningar, t.ex. i fem år räknat från idrifttagningen. På detta sätt slipper kraftbolagen bygga ut nya, dyra anläggningar, och de kan då med samma totalkostnad för elströmmen betala det högre priset för nytillkommande ström. Därigenom kan en smidig överföring ske av den billiga vattenkraften även till andra aktörer utanför kraftbolagen. Det är sådana satsningar som socialdemokraterna skulle ägna sig åt, om de verkligen ville utnyttja den mångfald av fina resurser som finns lokalt i olika delar av vårt land. Det vore en nåd att bedja om att socialdemokraterna vaknade ur sin centraliseringsoch planläggningssträvan och verkligen såg till möjligheterna i hela landet och inte bara hos några stora enheter.
Herr talman! Vi får återkomma till centerns förslag om en energiutvecklingsfond i höst och diskutera det då. Nu kan bara konstateras att centern inte har mera pengar att ställa till förfogande just vid detta tillfälle, utan det förutsätter att denna fond införs. Jag vill inte alls avvisa tanken på mångfald när det gäller energiförsörjning 115 en. Jag tror att det i långa stycken finns en mångfald, om vi ser till energisystemet i dess helhet, och det skall självfallet utvecklas. Med de stora omställningar som erfordras som en följd av kärnkraftsavvecklingen krävs det emellertid också koncentration och utvecklingskraft för att få fram nya energisystem. I det sammanhanget tror jag att denna insats från kraftindustrins sida kan vara av värde. När det gäller de små kraftanläggningarnas framtid lär vi också få anledning att återkomma till den diskussionen. Jag tror att Ivar Franzén har en chans att få betydande delar av sin vision uppfyllda.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottet ansluter sig till arbetsmarknadsministerns uppfattning när det gäller prioritering av forskningsområden på arbetsmarknadspolitikens område. De fyra områden som prioriteras är: forskning kring arbetsmarknadens funktionssätt, forskning kring arbetsmarknadspolitikens roll och utformning, utvärdering av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna samt forskning kring genomförande av arbetsmarknadspolitiken. Arbetsmarknadsministern och också utskottet konstaterar att flaskhalsen när det gäller arbetsmarknadspolitisk forskning är den att det finns för få forskare. Därför måste de fasta resurserna när det gäller arbetsmarknadspolitisk forskning förstärkas. Nu kommer också att tillsättas två professorer i nationalekonomi med särskild inriktning på arbetsmarknadspolitik. Arbetsmarknadsministern framhåller vidare att det skall gå att inom ramen för de arbetsmarknadspolitiska resurserna öka forskningsresurserna under kommande år. Jämställdhetsforskning är redan ett prioriterat område, men det kan konstateras att det inte har blivit någon bredd på jämställdhetsforskningen. Det är nästan enbart kvinnor som forskar på det området. Därför har JÄMFO - jämställdhetsforskningsdelegationen — fått i uppgift att följa utvecklingen när det gäller dels andelen kvinnor som forskar, dels de kvinnliga forskarnas villkor, dels jämställdhetsforskningens utrymme både vid universiteten och vid de olika disciplinerna inom universitetsvärlden. Vidare konstateras att det behövs manliga forskare på ett helt annat sätt än nu och att samarbetet i Norden mellan olika forskare på detta område måste öka. När det gäller jämställdhetsforskningens inriktning konstateras att en viktig del i jämställdhetsarbetet är att förbättra kvinnornas villkor på arbetsmarknaden. Därför har regeringen gett i uppdrag åt JÄMFO att utarbeta ett forskningsprogram. Vidare har arbetslivscentrum gjort en förstudie på detta område. Dess utom har JÄMFO gett ut en rapport rörande kvinnornas villkor i arbetslivet. — Prot. 1986/87:131 Det är en inventering av forskningsbehovet på det här området. JÄMFO har 26 maj 1987 också fått i uppdrag att fortlöpande bevaka forskningen ur jämställdhetssynpunkt inom hela universitetsvärlden. På det sättet skulle man också kunna vidga forskningsområdet. Numera är det i stort sett bara på det humanistisksamhällsvetenskapliga området som forskning pågår. Det anförs att jämställdhetsforskningen måste vidgas till att även gälla det medicinska forskningsområdet och att man därvid måste prioritera medicinsk kvinnoforskning. Utskottet instämmer i det. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande 16 och avslag på de tre reservationerna.
Herr talman! Jag vill nu förflytta oss till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 16 och yrka bifall till reservation 3 av Karl-Erik Persson.
Herr talman! Birger Hagård har tidigare redogjort för moderata samlingspartiets syn på statens ansvar för den fria och obundna forskningen. Det är därför naturligt att vi ser mycket allvarligt på den politiska styrning av högskolans verksamhet som den sektoriella uppdragsforskningen kan innebära. Vi anser att det är viktigt att inom varje forskningsområde kunna göra riktiga avvägningar mellan olika forskningsbehov. Sådana avvägningar bör göras utifrån vetenskapliga kriterier.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

Herr talman! Vi diskuterar nu det sista utskottsbetänkandet i den relativt omfattande samlingen betänkanden som fått rubriken Om forskning. Det är möjligt att det är en händelse att bostadsutskottets betänkande placerats sist, men det kan också bero på en medveten planering i den meningen att det handlar om den byggda miljön och om sättet att fungera i denna, vilket har en i mycket vid mening tvärvetenskaplig betydelse. Jag skall nu inte försöka göra någon summering av dagens debatt. Det är för övrigt icke möjligt med hänsyn till omfattningen. Men jag skall inte avstå från möjligheten att något diskutera med moderata samlingspartiets företrädare när det gäller just bostadsutskottets betänkande. Där finns några tankegångar som är värda att tas upp. Som vanligt reserverar sig moderaterna vad gäller byggforskningsrådet och dess framtida ställning. Man framställer det så att byggforskningsrådet sysslar med två saker, något som man betecknar som ”relevant verksamhet” och något som betecknas som ”övrigt”. Den relevanta verksamheten anser man att andra huvudmän skall syssla med, i första hand högskolorna. Den övriga verksamheten skall läggas ned. 117 Detta leder till ett par frågor. Vad är den relevanta verksamheten? Det vore bra om Ingela Gardner kunde beskriva denna och ge några exempel på vad relevant verksamhet är inom byggforskningsrådet i dag. Det skulle vara till nytta för den fortsatta debatten att veta detta. Man säger att den relevanta verksamheten skall fortsätta, i första hand vid högskolorna. Det är säkert inte ogenomtänkt skrivet, och det vore intressant att i dag få höra vad som kommer i andra hand. När det gäller statens institut för byggnadsforskning, SIB, gör moderaterna också en tudelning. Man säger att den verksamhet som har samhällsvetenskaplig inriktning skall överföras till humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Den övriga verksamheten vid SIB skall t.ex. kunna fortsätta i bolagsform och bedrivas i privat regi. Jag skulle bli glad om Ingela Gardner ville ge ett par exempel på den övriga verksamhet inom SIB som enligt henne är lämplig att bedriva i bolagsform. När det gäller den teknikorienterade forskningen, som också behandlas i reservation 1, säger man att ansvaret i större utsträckning skall åvila byggbranschen och att det därigenom skapas garantier för att forskningen får den avsedda relevansen för byggsektorn och byggproduktionen. Det leder fram till funderingar kring ansvar: Är det meningen att byggbranschen skall ta ett större kostnadsansvar eller vad är det som avses? Och garantier: Vad är det för skillnad mellan pengar som kommer från statsrådet Feldts kassa och pengar från den privata byggbranschen? Eller avser man att gå in och på något sätt styra den fria forskningen? Jag tror det vore till nytta för den fortsatta tankeverksamheten om Ingela Gardner ville lyfta litet grand på den här förlåten. Jag tycker att moderaterna röjer sig rejält i sitt sätt att skriva när man talar om den teknikorienterade forskningen. Man talar där om byggandet som om det vore en totalitet, dvs. som om det handlade bara om att producera. Jag tycker det allvarliga ligger i att man så fullständigt glömmer att byggandet tar sikte på en förvaltning, där vi människor kommer in. Den viktiga uppgiften för byggforskningen är att lösa förvaltningsproblemen; byggandet är ett medel att nå ett så bra mål som möjligt, nämligen att skaffa fram bra bostäder och lokaler för de olika verksamheter som vi bedriver. Till sist, herr talman, kan jag inte låta bli att något kommentera också det faktum att man påstår att man skall skapa garantier för att forskningsresultaten verkligen når ut till och kommer byggbranschen i dess helhet till godo. Man säger: En sådan utveckling förutsätter emellertid att byggbranschen tillåts bedriva en marknadsorienterad produktutveckling, som inte är så kringgärdad av regleringar och styråtgärder som är fallet i dag. Mot den bakgrunden skulle jag vilja be Ingela Gardner ge oss ett exempel på en marknadsorienterad produktutveckling — om det har någon koppling till det ämne som behandlas i det här betänkandet skall vi kanske inte diskutera i kväll — som i dag inte tillåts. Med det här, herr talman, vill jag helt kort yrka bifall till bostadsutskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Per Olof Håkansson har frågat mig vad som är relevant verksamhet som skulle kunna föras över till högskolan. Enligt vårt sätt att se saken är det högskolans sak att avgöra vilken forskning som utifrån vetenskapliga kriterier skall prioriteras och som högskolan skulle kunna ta över.

Herr talman! Jag skall inte hänga upp mig på den snabba omdöpningen — det är sådant som vi alla kan råka ut för. Men jag tycker det är beklämmande att moderata samlingspartiets företrädare är så tomhänt när det gäller för den här näringen så väsentliga frågor som dem jag har ställt att hon bara säger: Vad som är relevant får de som skall bedriva den framtida verksamheten själva avgöra. Det är ytterst beklagligt att man avstår från att ge för den framtida diskussionen viktiga svar när det gäller det här avsnittet av forskningsdebatten, som är så betydelsefullt för oss alla, oavsett om vi bor eller verkar, för det gör vi i allmänhet, och som handlar om ting som har koppling till det som i dag behandlas i bostadsutskottets betänkande. Det är mycket beklagligt att man ger för dagens diskussion så intetsägande svar som det innebär att inte ge något svar alls.
Herr talman! Jag förstår att Per Olof Håkansson har svårt att förstå mitt svar — vi har litet olika syn. I moderata samlingspartiet hävdar vi med emfas behovet av en fri och obunden forskning, och då kan man inte samtidigt ge sig in och styra och genom ett antal exempel ge högskola och universitet pekpinnar när det gäller vad de skall syssla med. Det anser vi att de själva kan avgöra utifrån vetenskapliga kriterier.
Herr talman! Att tala om fri och obunden forskning när man själv föreslår att den skall bedrivas i bolagsform är väl att hoppa i helt galen tunna, Ingela Gardner. Det är ju vad moderata samlingspartiet föreslår i reservationen. Förklara för mig: Hur fri, hur obunden, blir en forskning som bedrivs i bolagsform, jämfört med en forskning där staten tillhandahåller det kapital som behövs för att bedriva den? Tala inte om bundenhet när det gäller det som vi i dag i allmänhet kallar för fri och obunden forskning och påstå att en forskning som bedrivs i bolagsform skulle vara mindre bunden än den!

Herr talman! Låt mig läsa upp några geografiska namn för de närvarande i kammaren: Singö, Nordmaling, Katterjåkk, Storlien, Harstena, Lörudden, Smygehuk, Markaryd, Haraholmen, Nikkaluokta, Herrvik, Arvika-Blomskog, Suddesjaur-Sudok, Malmberget, Kalmar, Gullaskruv, Bygdeå, Rödkallen, Barsebäck, Kompelusvaara, Norrtälje. Vad är det nu detta? Jo, det är bemannade väderstationer som SMHI antingen har försökt lägga ner tidigare eller vill lägga ner nu. I flera år har centern kämpat för att de stationer som var bemannade när riksdagen fattade beslut om Promis 90 — ett avancerat tekniskt meteorologiskt system — skall fortsätta att vara bemannade tills försöksverksamheten med detta har prövats, utvärderats och redovisats för riksdagen. Orsakerna till våra åsikter är flera. Dessa stationer ger ofta de enda arbetstillfällena på avlägset belägna orter. Att göra människorna på dessa orter arbetslösa är samhällsekonomiskt dyrt, vid sidan av de personliga svårigheterna. När nedläggningarna av synopstationer nu fortsätter tar man bort basen för den nuvarande observationsverksamheten innan försöksverksamheten utvärderats. Så sent som för några dagar sedan diskuterade vi i dechargedebatten vad en försöksverksamhet är för något. Vi kom då fram till att om man tar bort basen för att utvärdera försöksverksamheten så har man gjort fel. Vi menar att man nu gör fel när det gäller SMHI:s försöksverksamhet. En utredning sammansatt av meteorologer, hydrologer och tekniker anser också att man från meteorologiska synpunkter bör behålla de bemannade stationerna tills man ser hur de stora tekniska experimenten fungerar. Vi i centern tycker också att riksdagen hos regeringen borde begära att SMHI får i uppdrag att förutsättningslöst undersöka i vad mån basen för nedläggningshotade synopstationer kan breddas genom samarbete med andra statliga myndigheter. Det är ett led i vår kamp för att bevara arbetsplatser i skärgården. Socialdemokraterna fortsätter att tala om att man vill och skall ta regionalpolitiska hänsyn vid alla beslut. Socialdemokraterna fortsätter emellertid att göra precis tvärtom. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2 i trafikutskottets betänkande nr 27.

Herr talman! Dagens debatt om forskning har varit omfattande och analyserande över ett brett fält. Självfallet har debatten koncentrerats mycket kring frågeställningar där utskotten haft delade meningar redovisade i reservationer. Låt mig så här i debattens slutskede lyfta fram en fråga där utskottet är enigt och ger regeringen sin mening till känna. Det gäller vad utskottet har anfört om utbildning och forskning som avser fysisk fostran och idrott. Vad har då utskottet anfört? Jo, efter att ha redovisat nuvarande utbildning och olika framställningar säger utskottet: ”Utskottet har förståelse för att det kan vara svårt att inom en institution för lärarutbildning bereda erforderligt utrymme åt utveckling och forskning i vad gäller idrottens många och olikartade basämnen och den informationsoch kunskapsspridning som är av intresse för bl.a. idrottsrörelsen. Frågan om en självständig högskoleenhet för fysisk fostran och idrott bör därför skyndsamt prövas av regeringen.” Detta utskottets ställningstagande är välgrundat. Det finns många uttalanden från personer med god fackkunskap som verifierar detta. Jag skall endast hänvisa till ett reportage i Riksidrottsförbundets nya tidning som behandlar professor Saltins förslag till ett vetenskapligt institut i Falun. Rektorn för GIH i Örebro, Lennart Mattsson, drar där slutsatsen att idrotten behöver sin egen högre utbildning för det första för att utveckla idrotten, både bredd och elitidrott, och för det andra för att producera bra idrottslärare för skolan. Lennart Mattsson tycker att det är en olycklig kompromiss att försöka jämka ihop dessa olika mål och syften. Som vi framhållit i motioner från centern, borde en lokalisering av idrottsrörelsens egen högre utbildning till Falun vara naturlig. Falun har redan nu goda förutsättningar resursmässigt att ta emot en högskola för idrottens egen utbildning. En omfattande utbyggnad planeras också av Falu stad. Även sponsorer för forskningsverksamhet har anmält sitt intresse. Vår förhoppning i Dalarna är att högskolan i Falun— Borlänge skall finnas med när regeringen prövar frågan om lokalisering av idrottens egen högskola.

Herr talman! Bostadsutskottet har i stort sett varit enigt om inriktningen av byggnadsforskningen. Den meningsskiljaktighet som har funnits och finns i utskottet har redan kommit till uttryck i den här debatten. Låt mig markera vad vi från centern säger i vår kommittémotion om vikten av att det sker en intensifiering av forskningsinsatserna om fukt och mögel i byggnader och om skadeverkningar av försurningen på byggnader. Vi har också angett att vägoch anläggningsområdet är ett angeläget område som bör prioriteras, liksom forskningsoch utvecklingsinsatser för energihushållning i byggnader samt administrationen inom byggforskningen. Beträffande organisationen har utskottet avstyrkt krav från moderaterna om att statens råd för byggforskning och statens institut för byggforskning i Gävle skall avskaffas. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på den punkten. Centern har i annat sammanhang föreslagit att ett miljöforskningsråd skall inrättas. När detta sker, bör man närmare se över utformningen av organisationen för statens insatser för forskning och utveckling inom byggforskningen i stort. Herr talman! Låt mig så beröra den punkt i betänkandet där vi från centern anför reservation. Det gäller just bidrag till statens institut för byggforskning. Vi har i reservation 4 tillstyrkt bifall till kravet i Gunnar Björks i Gävle motion om inrättande av ytterligare professurer vid statens institut för byggforskning i Gävle. För att det skall vara möjligt bör anslaget räknas upp med 2 milj.kr. Vi tycker att det är riktigt. SIB har under senare år fått vidkännas nedskärningar av sina anslag. En sådan utveckling kan vara speciellt allvarlig och kan på sikt hota forskningsinstitut utanför de traditionella högskoleorterna. Det vill vi från centern inte medverka till. Vid bostadsutskottets studiebesök i Gävle nyligen framfördes välmotiverade skäl för en förstärkning av det anslag som föreslås i Gunnar Björks motion. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 4. När det gäller fuktoch mögelproblematiken, som jag inledningsvis berörde, har vi från centerpartiets sida sett det som angeläget att prioritera forskningen. Det står helt klart att det finns ett dokumenterat behov av fortsatt forskning och utveckling kring just hur man å ena sidan skall undvika fuktoch mögelskador och samtidigt å andra sidan uppfylla kraven på en effektivare energianvändning i byggnader. Den framtida energianvändningen och knappheten på energi ställer krav på bättre isolering i bostäderna. Detta krav tillsammans med kraven under miljonprogrammets dagar att snabbt bygga bort bostadsbristen, vilka gav upphov till sämre kvalitet i byggmaterial och i en del fall felaktiga byggmetoder, har lett till att omfattande fuktoch mögelskador har uppstått. Hur vi skall komma till rätta med denna sammansatta problematik krävs det mer och intensivare forskning omkring. Den ökade försurningen i luften medför också stora påfrestningar på byggbeståndet. Försurningen påverkar bl.a. vissa äldre byggnader i t.ex. kalksten och sandsten. Därigenom hotas betydande kulturvärden. Försurningens effekter på moderna material är bristfälligt kända. Enligt vår uppfattning finns det flera skäl som talar för ökade forskningsinsatser inom vägoch anläggningsområdena. Upprustningen av bärigheten på vägar och broar måste intensifieras både på grund av tidigare eftersatt underhåll och på grund av nya bärighetsnormer som en anpassning till EG. Den framtida satsningen på naturgas kräver ökad byggnation av tunnlar och bergrum för energilagring. Det eftersatta underhållet på VA-nätets dammar och hamnar är ett annat skäl till ökade forskningsinsatser. Även om utskottet formellt har avstyrkt motionerna har utskottet inte haft invändningar i sak. Skrivningen är välvillig, och därför har vi i centerpartiet inte funnit anledning att reservera oss på den här punkten. Jag vill ånyo understryka vikten av att forskningsinsatserna får den prioriterade inriktning som jag här har redovisat. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservation 4 och i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Utskottets värderade ordförande inledde med formuleringar som gav intrycket att det råder en bred samstämmighet inom bostadsutskottet när det gäller forskningen inom vår sektor. Jag har inte svårt att förstå Agne Hanssons bedömning i det avseendet, men det förutsätter att vi tänker bort moderaterna. Det skiljer nämligen ljusår mellan moderaterna och resten av utskottet. Jag tycker inte, Agne Hansson, att vi skall tänka bort moderaterna, utan det är bättre att vi gemensamt bekämpar de åsikter som moderaterna står för. Som jag ser det är det inte bra att det synsätt som moderaterna står för vinner insteg inom det område vi har bevakat. Jag tolkar samstämmigheten som en inbjudan att vi gemensamt skall attackera moderaterna. I det avseendet ställer jag gärna upp.

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att ge flera konkreta exempel på några av alla de problem som möter ungdomarna på dagens bostadsmarknad. Vidare kommer jag att visa att majoritetens förslag i detta betänkande inte kommer att förbättra ungdomarnas situation. Snarare kommer socialdemokraternas politik att förvärra de problem som finns i dag. Även om det här betänkandet endast upptar en del av de ärenden och de förslag som fanns i regeringens proposition, tycker jag att det är viktigt att vi här i kammaren för en debatt om alla de inslag i bostadspolitiken som de facto har lett till de problem som ungdomarna i dag har på bostadsmarknaden. Jag kommer också att i mitt anförande beröra vad det är som har skapat alla problem och slutligen gå igenom tio konkreta åtgärder som krävs för att lösa ungdomarnas nuvarande situation. Herr talman! Ingen kan ha undgått att märka att ungdomarna har stora problem på bostadsmarknaden. Varje dag syns nya löpsedelstexter, rubriker 123 och reportage om alla de svårigheter som möter ungdomarna när de vill sätta eget bo. I Stockholm står närmare 40 000 ungdomar i den kommunala bostadskön, i Göteborg och Malmö 16 000 resp. 4 000. Många politiker är tagna på sängen. I ren desparation för de fram idéer om att bygga tillfälliga ungdomsbostäder i baracker. Socialdemokratiska politiker som för bara två år sedan predikade att bostadsbyggandet behövde begränsas talar i dag om vikten av att snabbt öka nyproduktionen. Allt fler andra har dock börjat inse sambanden. De förstår att ungdomarnas nuvarande problem på bostadsmarknaden är ett direkt resultat av den tidigare förda bostadspolitiken. Med hjälp av lagstiftning, olika lån och bidrag har politikerna fått allt större möjligheter att bestämma bostädernas läge, utformning, upplåtelseform och tidpunkt för när bostäder skall byggas. I den allt mer genomreglerade bostadsmarknaden, där byggnormer och låneregler har varit avgörande för såväl nybyggnad som ombyggnad, har också byggkostnaderna rakat i höjden. Arkitekter har tvingats att rita hus efter statliga normer och lånebestämmelser och inte efter människornas egna önskemål. Herr talman! I många år har nybyggnationen av enrummare i stort sett stått stilla. Orsaken har inte varit att man har velat bygga efter människornas önskemål, utan att det har funnits centralt uppställda målsättningar om att enpersonshushåll skall ha en bostad bestående av ett separat sovrum och ett rum för ”samvaro”. Ja, ett rum för s.k. samvaro är alltså ett vardagsrum, som vanliga människor kallar det. Politiker i kommunerna har fullföljt resonemanget och beskrivit ettor som omänskliga bostäder. Den här inställningen hos politikerna har medfört att det i stort sett endast funnits minst tvårummare i nyproduktion, med allt vad det medfört i form av färre smålägenheter, kombinerat med höga boendekostnader som gjort det närmast omöjligt att hitta en första bostad som är privatekonomiskt överkomlig. År 1972, dvs. för ungefär 15 år sedan, var andelen ettor i nyproduktionen närmare en tredjedel, dvs. drygt 30 20, av lägenheterna i flerbostadshusen. År 1985 var andelen mindre än en tiondel, dvs. mindre än 10 96. Herr talman! Om andelen ettor varit densamma i nyproduktionen från 1972 till i dag skulle det finnas mer än 80 000 fler enrummare på bostadsmarknaden. Detta är bara ett exempel på att det är politikerna som har skapat bristen på smålägenheter, vilket har lett till att framför allt ungdomar har svårigheter att hitta sina första bostäder. Men, det räcker inte med det här. Andelen smålägenheter har minskat markant även i det befintliga bostadsbeståndet. Orsaken till detta är även i detta fall styrande regler, fastställda av centrala och lokala politiker. Under årens lopp har olika typer av bidrag för reparationer, omoch tillbyggnader funnits, bl.a. de s.k. ROT-bidragen. Bidragen har, genom de tillhörande kraven, styrt renoveringen av fastigheter så att många små lägenheter har slagits ihop till färre stora lägenheter. Dessa ROT-bidrag har fått en mycket större effekt än vad man kan förledas att tro. Mellan åren 1960 och 1980 försvann 145 000 enrumslägenheter. I dag är det mer än 150 000 ettor som har försvunnit. En av huvudanledningarna är att många politiker, som jag tidigare sagt, ansett att — Prot. 1986/87:131 ettor är omänskliga bostäder. 26 maj 1987 I Stockholms stad, om vi tar det exemplet, har mer än 5 200 lägenheter försvunnit vid ombyggnationer under åren 1980 till 1986, dvs. närmare 1 000 lägenheter har försvunnit i Stockholm — varje år! I Göteborg, om vi tar det exemplet, har ungefär 600 lägenheter försvunnit - varje år. Politikerna har således aktivt bidragit till ungdomarnas nuvarande problem på bostadsmarknaden. Ja, så har då regeringen och den socialdemokratiska majoriteten i riksdagen och i utskottet i detta betänkande presenterat sina förslag till lösningar på ungdomarnas bostadsproblem. Förslagen har mött en relativt massiv kritik för att de inte kommer att påverka situationen nämnvärt. Majoritetens förslag löser inga problem — de skapar bara nya. Det speciella bostadsbidraget kommer på grund av sin utformning att i huvudsak tillfalla studerande. Därmed premieras de som redan lyckats få tag på en bostad, inte alla de ungdomar som står i bostadskön. Förslaget är illa genomtänkt och kan ge marginaleffekter på över 100 26 för studerande som har extrainkomster. En extrainkomst på 5 000 kr. kan betyda 6 000 kr. mindre i plånboken netto för tusentals ungdomar. Förslaget i regeringens proposition öppnar också vägen för speciella ungdomskontrakt där besittningsskyddet försvinner den dag någon fyller 25 år och hyresgästen därmed formligen kan slängas ut på gatan. Människor skall inte särbehandlas som kollektiv. I ett socialistiskt samhälle kan det kanske vara naturligt, men inte i ett moderat. De problem som jag tidigare har beskrivit kommer enbart att förstärkas och skjutas på framtiden. Vad blir nästa steg — 25-årslyor? En andra klassens bostadsmarknad för ungdomar kommer att uppstå, vilket vi moderater tycker är mycket olyckligt. Den speciella delegationen för ungdomsboendes arbete har inte resulterat iatt en enda ny bostad har tillkommit. Det lär inte heller bli resultatet om den får ytterligare 2 milj.kr. Ungdomen skulle må bättre av att färre kommittéer, utredningar och delegationer diskuterade nya regler, bidrag och bestäm | melser. Herr talman! Det går att lösa ungdomens problem på bostadsmarknaden. Vad Sverige behöver är en bostadspolitik som syftar till att underlätta för människor att få bo enligt sina egna önskemål. Det behövs ett sammanhållet alternativ till dagens genomreglerade bostadspolitik. Jag vill nämna tio konkreta åtgärder som skulle lösa ungdomarnas bostadsproblem: 1. Man måste avskaffa ROT-bidragen. Det detaljstyrande ROT-systemet behöver avskaffas. Därigenom minskar onödiga ombyggnader och sammanslagningar av smålägenheter. 2. Vi behöver avveckla de nuvarande byggnormerna. De är orsaken till att byggkostnaderna är så höga och till att det byggs så få smålägenheter. Normerna skall enligt min och moderaternas mening endast omfatta grundläggande säkerhetsoch brandsäkerhetskrav. 3. Vi behöver ta bort markoch konkurrensvillkoren. I dag gäller som Det har fått till följd att möjligheterna för enskilt byggande är starkt försämrade. Dessa villkor har gjort det svårare att exploatera i privat regi och, inte minst, motverkat privat byggande på egen mark. 4. Vi behöver inreda vindar. Det finns i dag en betydande potential när det gäller möjligheten att snabbt få fram nya lägenheter. Många fastigheter i storstäderna har vindsvåningar som lämpar sig alldeles ypperligt till att inreda till lägenheter. I dag sker inte detta i någon betydande omfattning, eftersom styrande centrala och lokala regler gör det alldeles för dyrt. Främst kravet på hiss motverkar vindsinredningar. Om bl.a. hisskravet avskaffades skulle tusentals nya lägenheter kunna tillkomma i städerna. 5. Vi behöver också ändra bostadsfinansieringen. Det nuvarande finansieringssystemet motverkar nybyggande. I storstadsområdena har byggandet tidigare i huvudsak skett på ”jungfrulig” mark, med relativt låga exploateringsoch byggkostnader. De markområden som står till buds i dag är mer svårtillgängliga och kostsammare att bebygga. S. k. överkostnader måste få finansieras via den fria kreditmarknaden och kunna täckas över hyrorna. Då kommer också många nybyggnadsprojekt att kunna sättas i gång. 6. Vi behöver satsa på fribyggen. På olika håll i landet har s.k. fribyggen, med vissa avsteg från byggnormerna, tillåtits. Resultatet har blivit 20 20 lägre kostnader. Uppsala är ett exempel på det. De boende har också uppskattat de här bostäderna. Fler fribyggen ger lägre boendekostnader till fromma för bl.a. ungdomar. 7. Vi vill premiera bosparande för ungdomar. Vi moderater vill införa ett statligt premierat bosparande för att inte minst unga människor skall få råd att köpa t.ex. en bostadsrätt. Om man spar i minst tre år utgår enligt vårt förslag en premie vid köp av bostad, oavsett om den är nyproducerad eller begagnad. 8. Vi behöver satsa på infrastrukturerna i storstadsområdena. Nybyggnation i förortskommunerna i bl.a. Stockholmsområdet försvåras avsevärt av de dåliga kommunikationerna. Därför är det nödvändigt att till-, tväroch kringfartsleder byggs ut. I många kommuner har HSB mer eller mindre monopol på nybyggande av bostadsrättsfastigheter. Även på detta område skulle en friare konkurrens gynna de boende. I Nacka, utanför Stockholm, har man jämfört boendekostnader i två likvärdiga nybyggda bostadsrättsområden. Jämförelsen visar att för en HSB-lägenhet krävts mer än dubbelt så hög insats, och hyran är dryga tusenlappen högre än för den privata bostadsrätten. 10. Vi måste säga nej till s.k. ungdomskontrakt. Ungdomskontrakt hör inte hemma i ett fritt samhälle. Myndiga medborgare skall ha samma rättigheter och skyldigheter. När de som erhållit ett ungdomskontrakt fyller 25 år upphör besittningsrätten för bostaden, och de kommer i samma situation som tidigare. Det medför heller inte att en enda ny lägenhet tillkommer. Herr talman! Jag vill avsluta med att yrka bifall till de moderata reservationerna, men samtidigt ta tillfället i akt att ställa tre frågor till majoritetens talesman, i det här fallet Berit Bölander. För det första: ROT-bidraget har medfört att över 150 000 smålägenheter har försvunnit. Är det inte dags att avskaffa ROT-bidraget? För det andra: I dag finns det många vindar som skulle kunna inredas till mysiga och bra lägenheter. Kravet på hiss gör dock att det inte sker i någon större utsträckning. Varför motarbetar socialdemokraterna byggandet av lägenheter på vindarna? För det tredje och sist, men inte minst viktigt: Utskottsmajoritetens förslag öppnar vägen för speciella s.k. ungdomskontrakt, där besittningsskyddet försvinner samma dag som någon fyller 25 år, dvs. att hyresgästen därmed formligen kan slängas ut på gatan. Varför vill inte socialdemokraterna ge myndiga ungdomar samma rättigheter som andra medborgare?

Herr talman! Vid den bostadsdebatt som vi hade här i kammaren för ca 14 dagar sedan diskuterades mycket dagens brist på bostäder. Nästan varje dag kan vi läsa i dagspressen om hur förtvivlade ungdomar söker bostad. Rapporter från länsbostadsnämnderna berättar om den stora bristen på bostäder. ”Kronisk brist på ungdomsbostäder”, rapporterar man t.ex. från Malmöhus län, och från Norrbottens län säger man: ”Vi har bostadsbrist i alla kommuner.” Men så vet vi också att bostadsbyggandet har gått ner år för år. För sex år sedan, 1981, påbörjades 44 500 lägenheter. Förra året, 1986, hade siffran sjunkit till 30 000, en minskning med 15 000 lägenheter. Det är klart att ett sådant minskande bostadsbyggande kombinerat med att allt fler ungdomar söker lägenheter innebär att det blir en bristsituation. I lördagens Dagens Nyheter, den 23 maj, möter oss rubriken ”Hopplös vandring efter bostad”, och bilden i artikeln visar en ung grabb som är ute och letar efter bostad. Han ser ut som en tågluffare på vandring runt i Sommarstockholm. Hela det senaste året har han ägnat åt att få tag på en egen bostad. Tillsammans med 40 000 andra ungdomar står han i bostadskön. Där har han stått i två år, men det dröjer minst fyra år till innan han har möjlighet att få en bostad. Sådan är situationen 1987 i Sverige, där socialdemokraterna har ansvaret för bostadspolitiken. Bostäder för unga människor — mestadels enpersonshushåll — har huvudsakligen ett gemensamt, nämligen att det är frågan om smålägenheter. Det finns visserligen ungdomar — liksom en del hushåll i äldre åldersgrupper — som kan tänka sig en lägre bostadsstandard än andra, i varje fall under en övergångsperiod. Men på det hela taget efterfrågar inte ungdomar annorlunda bostäder än den övriga befolkningen. Ungdomars bostadsproblem sammanfaller därför med problemen för andra grupper som efterfrågar små lägenheter. Det gäller bl.a. äldre som i större utsträckning vill bo kvar utanför institutionerna, splittrade hushåll och ensamstående samt vissa invandrare. Samtliga dessa grupper har blivit lidande av en bostadspolitik som slagit ut befintliga smålägenheter och hämmat nyproduktion i allmänhet och nybyggande av ettor och tvåor i synnerhet. Det krävs nu en politisk kursomläggning som tar sikte på att lösa dessa bägge problem. En politik som främst omfördelar köplatserna tjänar bara till att ställa olika grupper på bostadsmarknaden mot varandra. Det är utbudet av lägenheter som måste öka. Det enda sättet att komma åt bostadsbristen är att bygga. Framför allt är det angeläget att åstadkomma en ökad produktion av små lägenheter där sådana efterfrågas. I dag byggs det nästan inga lägenheter som är mindre än två rum och kök. På orter där det är brist på ettor bör givetvis även sådana byggas. Den socialdemokratiska regeringen bär ett tungt ansvar för den uppkomna situationen. I valrörelsen 1982 och under tiden efter regeringsskiftet skapade socialdemokraterna förväntningar om en stor bostadspolitisk offensiv. En ökad bostadsproduktion skulle vara motorn i en ekonomisk expansion. Bostadskommittén skulle lösa snart sagt varje problem på området. Ett nytt bostadsfinansieringssystem utlovades. Dessa planer ligger nu i spillror. Som jag tidigare påpekat har nyproduktionen sjunkit avsevärt sedan regeringsskiftet 1982. Bostadskommitténs förslag resulterade i en mager och illa genomarbetad proposition, något nytt finansieringssystem finns inte inom synhåll och subventionsoch regleringspolitiken fullföljs och utvidgas. Detta är socialdemokratisk bostadspolitik. Det är allmänt omvittnat att ROT-programmet dessutom medfört omfattande lägenhetssammanslagningar. Ofta har ombyggnaderna blivit mer genomgripande än de boende önskat. Den socialdemokratiska regeringen har i lagstiftningen underlättat för kommunerna att driva på sammanslagning av lägenheter. Kommunerna har genom ändring i förköpslagen fått möjlighet att förköpa nästan vilken fastighet som helst. Ett av motiven för att utnyttja förköpsrätten har varit att tvinga fram en ändrad lägenhetssammansättning. Dessutom återinfördes det s.k. markvillkoret för att få statliga lån till ombyggnad. Ett av skälen var att kommunen skulle kunna ställa villkor för ombyggnaden. Ett vanligt sådant villkor är att små lägenheter byggs om till familjelägenheter. De tankegångar om en ny utrymmesnorm som redovisades i bostadskommitténs delbetänkande innebar att inga lägenheter som är mindre än två rum och kök skulle godtas för permanent boende. Strikt tillämpad skulle normen ha lett till att mer än var tionde lägenhet skulle elimineras genom ombyggnad eller rivning. Normen har visserligen inte genomförts, men den speglar otvivelaktigt den attityd till smålägenheter som varit styrande för socialdemokratisk bostadspolitik, både på riksplanet och ute i kommunerna. Till bilden hör också att socialdemokraterna i Stockholm bara för några år sedan gjorde stora ansträngningar att förmå kommunerna att begränsa sitt bostadsbyggande. Detta är så mycket mer anmärkningsvärt som ungdomspuckeln inte är någon överraskning utan ett välkänt fenomen från bl.a. skolan. Den borde lätt ha kunnat utläsas av tillgänglig statistik. Subventionsoch regleringspolitiken befinner sig i en återvändsgränd. Subventioner är kostsamma och fördelningspolitiskt ofta ineffektiva. De medför konsumtionsstyrning och leder ofta till ett annat resultat än det avsedda. Såväl subventioner som regleringar bidrar också till att olika upplåtelseformer får olika behandling. Kravet på valfrihet, på en fungerande bostadsmarknad som smidigt anpassar sig till de boendes önskemål, motverkas. Ungdomar har samma rätt som andra till en bra bostad. De skall inte — Prot. 1986/87:131 behöva uppleva vuxenvärlden som ett kösamhälle där arbetsförmedling och 26 maj 1987 bostadsförmedling ingenting har att erbjuda. De kan med all rätt reagera mot en stelbent bostadspolitik, där små, för deras behov väl lämpade lägenheter av ideologiska skäl omvandlas till stora och dyra bostäder, som de inte har råd med. Men ungdomar är ingen enhetlig grupp med likartade önskemål. Inga åldersgränser förmår fånga deras skiftande behov. Ungdomar under 25 år är inte den enda grupp som drabbas av bristen på smålägenheter. Det kan också vara svårare för ungdomar i familjebildande ålder att klara en bristsituation än det är för yngre grupper. Vi bör undvika en politik som ställer olika grupper mot varandra och i stället sträva efter en bostadsmarknad som fungerar bättre för alla. En ökad nyproduktion av lägenheter måste ta hänsyn till behovet av flexibilitet och bostadssocial kvalitet. Ungdomspuckeln är ett övergående fenomen. Herr talman! Mot den här bakgrunden föreslår folkpartiet ett antal riktlinjer för arbetet med att förbättra ungdomars bostadssituation. Jag skall här nämna några sådana. Statsmakterna bör klart deklarera att en ökad nyproduktion är önskvärd. Kommunerna måste framför allt ha en hög planberedskap och forcera arbetet med att utarbeta nödvändiga nya detaljplaner. Statsmakterna bör också ställa krav på att kommunerna beaktar ungdomars bostadssituation vid utarbetandet av sina bostadsförsörjningsprogram. Nyproduktion ger inte bara ett tillskott till bostadsmarknaden utan också lokala flyttningskedjor, som ofta frigör mindre lägenheter i det äldre beståndet. Studier på detta område har t.ex. visat att ett nyproducerat radhus i Storstockholm kan leda till drygt tre flyttningar. En allmän ökad nyproduktion är till fördel för alla och kan på flera håll räcka för att frigöra de smålägenheter som saknas. Bl. a. i storstadsregionerna är det nödvändigt att särskilt öka produktionen av smålägenheter. Vi måste öka rörligheten på bostadsmarknaden. Bruksvärdessystemet medger att den s.k. lägesfaktorn ges ökad vikt. Denna möjlighet bör utnyttjas i en helt annan utsträckning än som görs i dag. För att ytterligare understryka detta bör hyreslagen ses över så att detta framgår ännu tydligare. Vi måste uppmuntra varsam ombyggnad och stoppa utslagningen av smålägenheter. Det är nödvändigt att vid sanering noga överväga hur många smålägenheter som skall sparas. Ombyggnadslån bör inte utgå vid ombyggnader som innebär lägenhetssammanslagningar, om inte fastighetsägaren kan påvisa att det råder ett överskott på smålägenheter. Det bör också vara möjligt att erhålla ombyggnadslån även om alla lägenheter inte fullt uppfyller de krav som ställs på en ny lägenhet. Med andra ord: en mer varsam ombyggnad skall eftersträvas. Det räntebidrag som utgår för lån vid ombyggnader bör vara lägre än det som utgår för nyproduktion, bl.a. för att bromsa lyxsaneringar. På detta sätt åstadkoms också en ökad inriktning på nyproduktion. Skall nyproduktion uppmuntras, kostnaderna pressas och en bättre marknadsanpassning uppnås, måste de byråkratiska och reglerande inslagen i bostadspolitiken bli färre. Folkpartiet menar också att förköpslagen bör ses 129 över och bostadsförmedlingen ges rätt att ta ut avgifter för sin verksamhet. Vi anser vidare att markvillkoret — kravet att mark skall förmedlas av kommunen för att statliga lån skall erhållas — bör avskaffas, bl.a. eftersom det kan hämma en nödvändig nyproduktion. Bostadsanvisningslagen bör avskaffas, inte skärpas. Vidare bör den översyn av byggnorm som görs leda fram till färre bestämmelser. En mindre styrande byggnorm leder dels till att utrymmet för fantasi och för möjligheten att tillgodose människors varierande önskemål ökar, dels till att kostnaderna för byggandet kan minska. På vissa håll måste de akuta problemen lösas snabbt. Lokala experiment av skilda slag bör därför uppmuntras. Även en del okonventionella lösningar kan accepteras, t.ex. kan det i vissa fall vara möjligt att inreda vindar till bostäder. Regeringen har tidigare genom ROT-programmet givit bidrag till lägenhetssammanslagningar och därigenom minskat antalet smålägenheter. Nu vill man ge hittelön till de kommuner som kan hitta lägenheter till ungdomar. Kommunerna skall kunna få ett särskilt stöd på 200 kr. per månad och genomgångsbostad för ungdomar under 25 år. Dessutom skall ungdomar under 28 år få rätt till ett särskilt bostadsbidrag. Det blir alltså bingo för den som får lägenhet, ty han eller hon får också en subvention. Därmed blir det dubbel bestraffning för den som ej får lägenhet — ingen lägenhet, inget bidrag. Herr talman! Ungdomar bör inte ha väsentligt annorlunda rättigheter och skyldigheter än andra grupper. Det kan starkt ifrågasättas om ungdomar under 25 år har mycket större problem än t.ex. ungdomar mellan 25 och 30 år. Det folkpartiet framför allt vänder sig emot är tanken på ett begränsat besittningsskydd, som kan skapa stora problem för de berörda hyresgästerna, när de tvingas flytta bara för att de exempelvis uppnått en av kommunen fastställd åldersgräns. Detta är orimligt. Eftersom vi avvisar tanken på ungdomskontrakt med begränsat besittningsskydd, avvisar vi också de nya subventioner regeringen vill införa för att uppmuntra sådana. Vi tror inte heller att nya subventioner ger några nämnvärt positiva bidrag i arbetet att få fram nya lägenheter. Det är en illusion att tro att vissa miljoner kronor skulle bidra till några lösningar på ungdomars bostadsproblem. Förslaget är ett försök att demonstrera handlingskraft, när skadeverkningarna av socialdemokraternas egen politik blivit akuta. Effekten kommer sannolikt att inskränka sig till en omfördelning för vissa grupper av hyresgäster till andra. Som vi utvecklat i en motion till detta riksmöte menar vi att de stora subventionerna är en del av bostadspolitikens problem, inte dess lösning. Även mot den bakgrunden avvisar vi regeringens förslag till ungdomsbostadsstöd. Förslaget till bostadsbidrag till ungdomar under 28 år kan knappast vara ordentligt genomtänkt. Ett sådant bidrag späder på efterfrågan men saknar egentlig betydelse för det faktiska problemet: att åstadkomma ett ökat utbud. Eftersom bidraget avtrappas så snabbt skulle det dessutom sannolikt vara till enbart marginell nytta för de ungdomar det avser att stödja. Studentbostäder intar dock en särställning, menar vi. Eftersom det är mycket svårt att med studiemedel bekosta en normal bostad kan speciella lösningar för studenter inte undvaras. Fler bostäder för studerande gynnar alla, eftersom konkurrensen om små bostäder minskar. Mot den bakgrunden accepterar folkpartiet regeringens förslag att ge studentbostadsföretag bostadslån till 30 96 av låneunderlaget vid nybyggnad. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till de reservationer som folkpartiet har ställt sig bakom i betänkande nr 16.

Herr talman! Vi skall nu diskutera regeringens förslag till åtgärder för bostäder åt unga. För ett par veckor sedan diskuterade vi det bostadspolitiska huvudbetänkandet. Jag redogjorde då för centerns syn på bostadspolitiken och sade bl.a. att centern ser bostadspolitiken som en helhet. Alla skall ha tillgång till en bra bostad i en god miljö. Det gäller för ungdomar såväl som för alla andra. Eftersom vi ser bostadspolitiken som en helhet, finns det ingen anledning att bryta ut åtgärder för en viss kategori från övriga boende. Det är ett skäl varför vi har avvisat huvuddelen av regeringens förslag. Ett annat skäl är att vi anser att de av regeringen föreslagna åtgärderna inte hjälper ungdomarna till en lösning. Hade det rått balans på bostadsmarknaden mellan tillgång och efterfrågan på bostäder, hade vi inte behövt diskutera särskilda åtgärder för ungdomar. Nu finns inte denna balans. Regeringens politik har lett till en svår obalans. Helt uppenbart har regeringens politik orsakat en svår bostadsbrist i vissa områden. Den har drabbat ungdomen särskilt hårt. Den har gjort det därför att ungdomarna är en svag grupp på bostadsmarknaden, och det är alltid i första hand de svaga som drabbas när politiken går snett. Att så många ungdomar står utan en bostad är mycket allvarligt. Unga människor har rätt att kräva en bostad på samma sätt som alla andra. De har rätt att kräva att de kan planera sin framtid. Det förutsätter möjlighet till både arbete och bostad. Centern ser därför mycket allvarligt på de akuta bostadsproblem som stora ungdomsgrupper nu har. Det faktum att vi ser bostadspolitiken som en helhet får då inte hindra att särskilda insatser sätts in för att hjälpa de grupper på bostadsmarknaden som drabbas av en felaktig bostadspolitik från regeringens sida. Enligt vår mening krävs därför att beslut fattas om ett effektivt åtgärdsprogram för att komma till rätta med ungdomens bostadsproblem på såväl kort som lång sikt. De långsiktiga problemen kan bara lösas genom ett medvetet politiskt agerande som skapar förutsättningar för arbete och boende i hela landet. Det måste vara statens ansvar att vidta sådana åtgärder att trycket på bostadsmarknaden i koncentrationsorter, framför allt i Stockholmsregionen, minskar så att balans skapas mellan tillgång och efterfrågan. Vad som behövs är alltså en kraftigt förstärkt näringsoch regionalpolitik som ger en för hela landet mera balanserad utveckling. Förutsättningar måste skapas för att alla skall få en bostad till en rimlig kostnad i en god miljö. Utöver den allmänna inriktning som skall skapa balans på bostadsmarknaden har vi från centern i vår partimotion anvisat en rad åtgärder för att lösa ungdomens speciella bostadsproblem. Vi har där pekat på möjligheten för ungdomar att spara till en egen bostad genom inrättande av privata investeringskonton. Många yrkesarbetande ungdomar betalar 40 000— 50 000 kr. i skatt årligen och har därmed stora möjligheter att utnyttja ett avdragsgillt skattesparande för t.ex. boende. Ett skattefritt belopp på t.ex. 20 000 kr. per år som sätts in på ett konto i bank ger då på fem år över 100 000 kr. skattefritt, som kan utnyttjas vid anskaffandet av en bostad. Det är enligt vår mening väsentligt att ungdomar genom egna initiativ och insatser ges en ekonomisk möjlighet att skaffa sig en bostad. Vi har vidare pekat på möjligheten till ungdomskooperativ och byggande i egen regi. En sådan väg är t.ex. att stimulera kommuner och företag att stödja ungdomar när de så önskar att slå sig samman och gemensamt bygga ett mindre hus. Vi menar vidare att de små lägenheterna måste räddas. De senaste årens satsning på upprustning och ombyggnad — det s.k. ROT-programmet — har lett till att lägenheter efter ombyggnad betingar en hyra som ungdomar inte förmår bära. Lånevillkoren har även inneburit att sammanläggningar subventionerats. Vi har därför föreslagit att reglerna för ombyggnad ändras så att smålägenheterna kan behållas. Men i ett läge där det råder akut brist måste även byggandet av smålägenheter öka i bristorter. I de mest utsatta områdena är det därför naturligt att kommunerna i det ordinarie bostadsförsörjningsprogrammet särskilt redovisar ett bostadsförsörjningsprogram för ungdomar. Förenklingar i lånesystemet och bättre möjligheter till dispenser från det tekniska regelsystemet skulle kunna innebära ett väsentligt tillskott av ungdomslägenheter i form av vindsvåningar. Lägenheter som nu inte används på grund av hindrande normer och krav måste kunna tas i anspråk. Kontoriseringen av lägenheter är ett annat problem som drabbar många ungdomar, inte minst här i Stockholm. Stockholms innerstad måste avkontoriseras och kontorslokaler återställas till bostäder. En tioprocentig neddragning av den centrala förvaltningen i Stockholm skulle innebära ca 1 000 nya bostäder åt ungdomarna och ca 7 000 fler jobb ute i landet. Som landets huvudstad har Stockholm också ett ansvar för att vara tillgänglig för människor från landets olika delar. Det är brister i detta avseende som tvingat företag och organisationer att skaffa övernattningslägenheter. Stockholms bostadsmarknad och bostäderna i Stockholm måste förbehållas dem som vill leva och bo i Stockholm. Enligt vår mening skulle det vara en bättre ordning om kommunen, eventuellt i samarbete med hotellnäringen, intresserade sig för att bygga renodlade övernattningsrum, vilka skulle stå till förfogande till ett cirkapris väsentligt under hotellpris. Herr talman! Det är med den inriktningen vi vill lösa ungdomens akuta bostadsproblem. Vi säger därför nej till införandet av ett särskilt ungdomsbostadsstöd. Vi tror inte att en sådan åtgärd löser ungdomens problem. Förslaget är typiskt socialdemokratiskt. Det är en fortsatt subventioneringspolitik. Samtidigt byggs byråkratin ut. Herr talman! Låt mig så kommentera handläggningen av ärenden om bostadslån som tas upp i det här betänkandet. Ett centralt krav på bostadspolitikens område från centern är kravet på förenkling och decentralisering. Ett sådant konkret krav i det här sammanhanget är kravet på en decentralisering av handläggningen av ärenden om bostadslån. Vi har närmare tagit upp det i en tidigare motion som nu behandlas. Vi har där krävt att handläggningen decentraliseras till kommunal nivå. Vi menar att en decentralisering skulle medföra en snabbare handläggning och lägre administrationskostnader. Dessutom skulle det innebära att besluten kom närmare dem som berörs. Utskottsmajoriteten har avvisat vårt förslag. Vi beklagar detta. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 22. Bostadsutskottet tar ett initiativ i betänkandet. Det berör långivningen till vissa tillfälliga bostäder. Avsikten med initiativet är att det i fortsättningen skall stå helt klart vad som gäller för kommunerna i de fall de avser att uppföra bostäder på mark som inte är avsedd för bostadsändamål. Tveksamhet har rått hos central lånebeviljande instans beträffande tillstyrkan av statligt lån. Enligt utskottets förslag är det kommunens bedömning av det varaktiga behovet som skall gälla. Bostadsstyrelsen skall således inte kunna vägra bostadslån i fortsättningen med hänvisning till att bostäderna inte byggs för varaktigt behov. Initiativet har tagits för att kommunerna inte skall hindras att tillskapa ytterligare bostäder åt ungdomar om de så skulle vilja. Herr talman! Jan Sandberg ställde tre frågor till utskottsmajoritetens företrädare.

Från delvis andra utgångspunkter vill jag ställa frågan: Varför vill inte regeringen medverka till en förändring av regelsystemet på dessa viktiga områden för att därmed tillskapa och garantera betydligt fler ungdomar bostäder i framtiden? Avslutningsvis, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 4, 6,9, 12, 15, 16, 19 och 22 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.